Herr talman! Det finns till detta utskottsutlåtande fogat ett särskilt yttrande av centerns utskottsrepresentanter. Det kan måhända förefalla lite djärvt att göra på det sättet i ett sammanhang, där utskottet så kortfattat och kargt har avslagit den motion som här föreligger. Man har tydligen inte ens behövt någon egentlig motivering härför, Man tycks ha betraktat den som en gammal bekant, som skall avslås — det är ju för all del många motioners öde som den därmed har delat. Vi har ändå fört ett resonemang som jag tycker i och för sig är ganska realistiskt. Jag vill därför i någon mån följa upp yttrandet i kammardebatten. Vi har sagt oss ungefär så här, Vi tror inte att det finns möjlighet till någon renässans för vedeldningen. Det finns därvidlag så många fakta, som är så väl kända att jag inte skall gå in på dem, Men vi har också förmenat att det kanhända finns anledning, inte minst i nuvarande situation med hänsyn till handelsbalansen, att se på vad som håller på att ske. Vad som sker är faktiskt att ved ligger och ruttnar i skogarna, medan man importerar olja och därmed i viss mån ytterligare försämrar handelsbalansen. Om det inte blir någon renässans för vedeldningen, där den redan har förlorat positionerna, menar vi att det skulle finnas så mycket mera anledning att se till att man där vedeldning alltjämt förekommer inte forcerar takten för att sluta med densamma. Man kan i detta sammanhang konstatera, att det sker en mycket snabb övergång härvidlag, och det är kanhända inte så märkvärdigt. Det kan emellertid inte vara något samhällsintresse att så sker. Vi har sagt oss att det finns anledning att se på vad som förorsakar att man övergår till oljeeldning i så stor utsträckning till och med i skogsbygderna, där man har vedbränsle. Därvid kommer naturligtvis beskattningssynpunkterna in i bilden, och vi har ansett att det finns anledning att titta också på dessa, men naturligtvis finns det anledning att syna hela orsakssammanhanget. Härvid bör beaktas också det faktum som har blivit känt på senaste tiden, nämligen att eldningen med olja — åtminstone med visst slags olja — medför vissa besvärligheter som det kanhända kräver mycket pengar att komma till rätta med framdeles. Herr talman! Jag har självfallet inget yrkande, men jag har velat till kammarens protokoll foga dessa synpunkter.

Herr talman! Herr Kristiansson visade en påfallande osäkerhet när han skulle stiga upp och försvara det särskilda yttrandet i denna fråga. Jag har full förståelse för herr Kristiansson. Det är nämligen så att riksdagen redan i år prövat motioner som berör detta område. De har behandlats av bevillningsutskottet som har avstyrkt dem. Inom utskottet har vi den uppfattningen att den fråga, där skon egentligen klämmer, gäller den skattelindring som kan komma en grupp människor till godo om motionsyrkandet skulle bifallas. Utskottsmajoriteten har den meningen, att man inte skall gå omvägar på detta sätt för att klara vissa problem, och det är anledningen till utskottets = ställningstagande.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

Herr talman! Om jag måhända föreföll osäker när jag gick upp i talarstolen förra gången, så vill jag nu säga inför kammaren att det var inte föranlett av det faktum att jag skulle försvara detta särskilda yttrande. Jag vet emellertid mycket väl att om man skall diskutera denna sak och försvara den så är man, som herr Sörlin antydde, i ett formellt underläge. Det är mycket svårt att klara ut den saken. Men om man skall komma någonstans med detta problem, och jag tror att det vore nyttigt för hela samhället om man kunde det, så får man se praktiskt på frågan och inte se så inbitet formalistiskt som herr Sörlin tycks göra. Att angripa frågan om beskattningen av detta bränsle, som egentligen inte har något alternativt värde och som aldrig blir använt, är kanske den närmaste vägen man kan komma för att stimulera till vedeldning. Herr Sörlin menar att den vägen kan man inte gå, ty då favoriserar man en viss grupp i skatteavseende och det är inte riktigt. Jag håller med honom om att det kan synas oriktigt, formellt sett, men jag vill i detta sammanhang också ha sagt, att det för stora grupper i detta land sker något liknande då det utgår vissa favörer som får uppgå till ett visst belopp utan att man blir beskattad. Det gäller egentligen ingenting annat än att skapa en viss paritet. Därför bör det inte vara så svårt att komma till rätta också med den problematik det här är fråga om.
Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att jag tror att utskottets majoritet skulle behöva assistens i denna fråga. Tvärtom visar ju den inställning, som olika partikonstellationers företrädare hade i utskottet, att man inser det orimliga i denna motion. Men det har fällts ett par yttranden här som motiverar, tror jag, en kommentar, ehuru jag helt delar herr Sörlins — utskottsföredragandens — allmänna värdering. Man har sagt att det här rör sig om att skydda handelsbalansen, att sköta våra skogar, att det gäller luftföroreningen och kanske något annat också. Herr Brundins korta och konkreta besked var att vi skulle ge skogsägarna en skattelindring, som inte någon annan medborgargrupp har, för att de skulle bidra till renare luft här i samhället. Är det någon som tror att ett bifall till motionen skulle ha något som helst att göra med bättre luft i det svenska samhället? Det är här inte fråga om någonting annat än att återigen hitta på en utväg att ge bondeklassen i vårt samhälle en skattelindring eller en förmån som medborgarna i allmänhet inte erhållit. Får jag kommentera det hela litet ytterligare. Det fanns för 15—20 år sedan ännu större behov av skogsvårdande åtgärder än det finns i dag. På den tiden var bönderna föregångsmän när det gällde att införa oljeeldning och är det nog än i dag. Samtidigt som de hade skogen inpå knutarna, satte de in oljepannorna i sina hus, Jag riktar ingen anmärkning mot detta, lika litet som utskottet, ty bakom detta låg ett rationellt övervägande — det är jag övertygad om. Men samtidigt framförde man för 13, 14 år sedan från böndernas sida krav på att staten i sina offentliga anläggningar skulle använda hackat skogsavfall som bränsle, fastän man insåg att det inte lönade sig ekonomiskt. Men böndernas egna institutioner brydde sig inte på någon enda plats i landet om att pröva systemet! Det hela blev ordentligt avklätt bl.a. i södra Sveriges skogsindustriutredning så att saken dog rätt snart. Nu dyker det hela upp gång på gång, och det framgår av reservationer att man inser att man inte kan lösa skogsvårdsproblemet på den väg som man här har talat om, Kvar står alltså bara en enda sak, och det är att man nu skulle låta en samhällsgrupp slippa undan en skatt som andra medborgare har. Och då är frågan: Är det något förnuft i detta? Det gäller här en annan fråga, herr Kristiansson, Det har diskuterats skogspolitik här i landet i årtionden, Ni har då sagt från ert håll, att bonden är minst lika god skogsvårdare som någon annan. Av bl.a. det skälet har bonden en privilegierad ställning även efter den senaste reformen på detta område. Behöver vi då ge bönderna som samhällsgrupp en skatteförmån för att skogsvården skall kunna fungera? Nej, motivet till dagens krav är att söka i att vi skall ge en samhällsgrupp förmåner som andra inte har. Detta är huvudmotivet till att jag försökt att belysa, hur skröplig hela denna framställning i grund och botten är. Det finns här i landet en skogsvårdslag, som ålägger skogsägare att sköta skogen på ett riktigt sätt. Skall den framställning som gjorts uppfattas som en anmärkning mot skogsägarnas sätt att sköta skogen, alltså som ett besked om att man struntat i skogsvårdslagen? Jag vet visserligen att man gör det, men de som försvarar lagen och menar, att den är ett tillräckligt instrument i detta syfte, bör väl inte samtidigt tillgripa sådana här åtgärder för att komma till rätta med den centrala samhällsfråga som det ändå rör sig om. Herr Kristiansson sade att veden ruttnar i skogen, Ja, det krävs nog helt andra åtgärder för att lösa det problemet. Bl. a. krävs att centerpartiet ändrar hållning när det gäller de centrala värderingarna om hur skogspolitiken skall bedrivas här i landet. Frågan om luftföroreningarna hör ju praktiskt taget inte hemma i detta sammanhang, men låt mig ändå säga, att den väl är ett exempel på att man kan hitta på precis vilken motivering som helst — jag upprepar det — för att ge en samhällsgrupp som är bortskämd med förmåner i alla möjliga sammanhang ytterligare en förmån. Skulle vi inte vara vaksamma, är det risk för att vi skulle kunna gå på en nit här i riksdagen. Jag måste reagera mot sättet att i vått och torrt vara ute och söka källor för undantagsregler. Jag vill tillägga, att skulle vi räkna ihop allt som jordbruket och skogsbruket kostar oss på det negativa planet tillsammans med de direkta utgifterna, finge vi siffror som skulle förskräcka denna kammare. Därför måste vi vara vaksamma med nya åtgärder på detta område. Jag vill livligt tillstyrka utskottets hemställan.

Herr talman! Detta var mycket av utslungade beskyllningar och påståenden som herr Yngve Persson nog borde definiera litet närmare. Det skulle vara intressant att veta vilka förmåner som den kategori, som naturligtvis mest berörs här, är bortskämd med. Det tycks vara många, men herr Persson gjorde ett mycket löst utkast utan någon som helst definition. Det skulle också ha varit intressant att få veta vad det är som behöver ändras i centerpartiets politik för att komma till rätta med skogsvårdsproblematiken. Inte heller på denna punkt lämnade han någon definition. Herr Yngve Persson kunde vidare inte finna annat än att bakom denna motion låg det faktum, att vi ville få till stånd ytterligare en skattelindring för en viss grupp »utöver alla tidigare». Det finns tydligen ingenting annat än onda aningar hos herr Persson i detta sammanhang! Han ville fullständigt nonchalera det förhållandet, att denna fråga hade betydelse för vår handelsbalans. När det nu inte går att sälja det som kan eldas upp måste väl herr Yngve Persson ändå medge, att det har en viss inverkan på handelsbalansen om vi måste importera olja utan att kunna sälja någonting i stället. En annan sak är om vi kunde förädla dessa skogsprodukter. Jag har tidigare framhållit och vidhåller det också nu, att det i huvudsak gäller sådana produkter som inte får någon alternativ användning utan som ligger och ruttnar bort i skogen. Det rör sig om mycket små summor på skattesidan. Det finns också paralleller med andra yrkesgrupper. Ett faktum är att de som inte äger skog mycket väl kan få hämta bränsle gratis i skogen utan att beskattas för detta.

Herr talman! Det var herr Yngve Perssons anförande som föranledde mig att gå upp i talarstolen och säga några ord. Jag blev förekommen av herr Axel Kristiansson i fråga om den synpunkten på herr Yngve Perssons anförande, att det i mycket hög grad rörde sig om saker sem denne inte hade tänkt över så noga utan som han sade från sina speciella utgångspunkter. För honom hör det tydligen till god ton att misstänkliggöra en bestämd yrkesgrupp både för det ena och för det andra. Jag beklagar detta livligt. nehöll en hel del överdrifter. Bl. a. nämnde han att ej ett enda jordbruksägt företag eldade i sina anläggningar med ved för tio till femton år sedan. Jag är, herr Persson, ordförande i styrelsen för ett sådant företag, som har sin förläggning i Vimmerby och där man eldar med ved. Inte ens i första kammaren går det att komma med påståenden av den art som herr Persson gjorde utan att de kan vederläggas. Han menade vidare att det här var ett försök från en grupp att slippa ifrån en skatt. Det är väl att gå litet väl långt, herr Persson! Vi har sett denna fråga praktiskt. Det gäller att finna användning för en överskottsprodukt, som annars inte utnyttjas, samt att stimulera till någon form av användning. Jag råkar själv vara skogsägare. Jag har inte haft möjlighet att ta vara på några överskottsprodukter. Däremot har ett flertal människor i det samhälle som ligger intill min skog utnyttjat sin fritid till att ta reda på sådan ved, och såvitt jag kan förstå kommer de varken att behöva betala någonting till mig eller erlägga någon skatt för det, herr Persson. När man tar till orda, bör man ha något bättre underlag än en känsla som är grundad på vissa bestämda och förutfattade meningar. Man bör inte kasta fram så lösa påståenden som herr Persson nu har gjort.

Herr talman! Till den klassiska demagogin hör ju, herr Svanström, att när någon angriper en politik, som en person eller en grupp för, så betecknas detta som ett angrepp mot en grupp i samhället, alltså en medborgargrupp. Herr Kristiansson, jag skulle nog kunna räkna upp åtskilliga kufiska förmåner, som jordbrukarna har. Jag skall inte trötta med det; det kanske vi får göra någon annan gång. Skogspolitiska utredningen framlägger ju sitt förslag så småningom. Då kanske dessa förmåner blir kartlagda. Herr Kristiansson vet naturligtvis, att jag har alltför god täckning för mitt påstående på denna punkt. Vidare har man talat om handelsbalansen i denna debatt. När vi har diskuterat skogsnäringens utformning, vad har ni då visat för intresse för handelsbalansen? Ni har inte ens visat något intresse för de anställdas väl och ve inom skogsnäringen. Och nu blåser ni upp denna strunthistoria till en fråga om vår handelsbalans. Jag ifrågasätter om det är riktigt värdigt denna kammare, när man bara är ute för att kamma hem en förmån långt ute i marginalen — en bland många, många andra där man söker med ljus och lykta efter möjligheter. Det har inte riktats något angrepp mot bondeklassen -— den är väl ganska oskyldig i det här sammanhanget — utan mot dem som driver den kritiserade politiken. Vidare har herr Svanström beskyllt mig för överdrifter. Jag kan stå för varje ord som jag har sagt här. De är inte uttryck för stundens inspiration. Jag bestämde mig för att gå upp här, såsom jag gjorde i utskottet, och redovisa mina synpunkter — om man gick upp och försvarade motionen, vilket man har gjort. I annat fall hade det räckt alltför väl med vad herr Sörlin anförde i denna fråga. Herr Svanström visste att ett företag i Vimmerby eldade med avfall — det var väl hack misstänker jag.

Samtidigt som man krävde att staten skulle använda skogsavfall för eldning visade det sig att bönder, som hade egen skog inpå knutarna, fann det förenligt med sina intressen att använda olja i stället för skogsavfall. Man ställde anspråk på samhället i övrigt, som man för egen del inte ville underkasta sig. Det var detta jag ville framhålla för att visa att man gör om det gamla försöket igen, fastän i en något annorlunda beskaffad kapprock än den gången. Om man i Vimmerby därefter har börjat elda med avfall, kan jag inte veta, men en sak vet jag: Det är i ytterst få sammanhang som man försökt göra det, särskilt att göra det med framgång. Det var det jag ville framhålla. Jag hyllar den allmänna politiska filosofin att man bör vara mycket försiktig med att strö ut specialförmåner på olika samhällsgrupper. Förmånerna skall ligga på en allmän medborgerlig basis — så länge inte speciella förhållanden motiverar något annat. Vad har man anfört för sakskäl för att ge skogsägaren en förmån på denna punkt? Såvitt jag förstår inga alls, utan man har försökt inbilla oss att det är ett led i en vettig handelspolitik, att det gäller skogsvård osv. I stället borde man säga: Nu sköter vi skogen ordentligt i framtiden, men då krävs det helt andra grepp! Till herr Svanström vill jag till slut säga: I varje fall om det ankommer på mig, är jag övertygad om att vi skall vara goda vänner även i framtiden.

Herr talman! I det sista vill jag instämma med den föregående talaren! Emellertid stod han alldeles nyss och sade, att han kunde garantera att vartenda ord var sant, trots att han i sitt första anförande sade, att vi inte hade en enda vedeldad anläggning. Just vid den tiden hade vi vår anläggning klar i Vimmerby, och den eldas med ved — inte för att gynna någon viss grupp, utan därför att det var ekonomiskt fördelaktigt. Vi kör fortfarande denna anläggning med avfall ifrån sågverken och skogen, det är hackad bark och sågspån i blandning. Jag inbjuder herr Persson till ett besök vid anläggningen i fråga. Den är fortfarande i full gång. Där kan vi också tala om vad det kan bero på att den inte finns med i den där förnämliga utredningen, som herr Persson tillhörde. Vad han i övrigt upprepade i sitt senaste anförande har jag redan bemött i mitt tidigare inlägg. Jag tror inte att det skall lyckas för herr Persson eller för någon annan att bevisa, att de enskilda skogsägarna sköter sina skogar sämre än andra eller att de utgör någon ur skattesynpunkt särskilt gynnad

Herr talman! Jag måste konstatera, att herr Persson bygger sin framställning på mycket undermålig och bräcklig statistik, Han påstår t.ex. att bönderna har gått före med oljeeldning, men det har han säkerligen ingen statistik på. Herr Persson måste också komma ihåg, att inte alla bönder har skog. Det är kanske inte så märkvärdigt om man i Skåne eldar med olja och rent av gått före med sådan eldning där. Självklart är det annorlunda om man har en kombination av jord och skog. Sedan tycker jag att herr Persson tog till storsläggan alldeles för mycket. Hans bevisföring hur oekonomiskt det var att elda med ved var ju närmast till fördel för motionens syfte. Är det nämligen privatekonomiskt inte försvarbart, men samhällsekonomiskt vettigt att elda med ett visst bränsle, så är det ju inte orimligt att man kompenserar den som vill göra uppoffringen att elda med ved. Jag vill bara konstatera detta.

Herr talman! Alla är vi väl medvetna om den stora bristen på bostäder. Vi har ju kommit i den betänkliga situationen, att om en person eller en familj skall få en bostad inom rimlig tid, måste det finnas starka sociala skäl, och väntetiden kan även då vara lång.

Om vi kunde stimulera dessa ungdomar till ett ökat sparande, som i sin tur skulle leda till att de får en bostad, skulle vi på det sättet kunna skapa större resurser för ett ökat bostadsbyggande. Vi reservanter tror att vi t.ex. genom att inrätta en ungdomens bostadsrättsorganisation skulle kunna bidraga till ökat sparande, något som vore önskvärt både ur samhällets och den enskildes synpunkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 45.

Herr talman! Det råder ingen tvekan om att den fråga som har tagits upp i denna motion är av mycket stor samhällelig betydelse. Problemet med bostäder åt människor — alldeles oavsett om de är unga, medelålders eller gamla — är en sak som tilldrar sig allas vårt mycket stora och starka intresse. Den motion som nu behandlas har i sedvanlig ordning varit remitterad. Olika organ har hörts om sin uppfattning i denna fråga. Bostadsstyrelsen har för sin del sagt, att det enligt dess mening inte finns skäl att tillstyrka motionen som sådan. Ett stort bostadsföretag, nämligen Svenska Riksbyggen, har inte funnit anledning att tillstyrka motionen. Även HSB har instämt i dessa synpunkter och finner inte skäl för den utredning som har föreslagits. Utskottet har för sin del kunnat hänvisa till att det finns ett av lönsparkommittén framlagt förslag, som nu prövas i Kungl. Maj:ts kansli. Enligt utskottets mening finns det anledning att invänta den prövningen. Till sist vill jag framhålla, att folkpartiets och högerns representanter har ett särskilt yttrande fogat till utskottsutlåtandet. Utskottsmajoriteten kan utan tvekan instämma i de sista meningarna i detta särskilda yttrande. Där står nämligen: »De nuvarande formerna för bo stadssparande ger goda möjligheter för ungdomar som önskar spara till bostad. Ungdomens lönsparande är ju också en särskilt förmånlig form för ungdomens målsparande.»

Herr talman! Herr Wallmark har frågat om grunderna för den nya arbetsfördelningen inom ecklesiastikdepartementet och om planerade åtgärder för att förhindra en klyvning av universitetsoch högskoleväsendet i en undervisande och en forskande del. När jag utnämndes till ecklesiastikminister och statssekreteraren Sven Moberg till konsultativt statsråd erinrade statsministern i ett pressmeddelande om ecklesiastikdepartementets utomordentligt omfattande arbetsuppgifter samt framhöll att de olika frågorna — utbildning, forskning och kultur — blev mer och mer sammanvävda, varför politiken på detta område måste betraktas som en enhet. Departementet skulle därför även i fortsättningen uppträda som en arbetsenhet med ecklesiastikministern bärande huvudansvaret för regeringens utbildnings-, forskningsoch kulturpolitik. Detta är utgångspunkten för den nuvarande arbetsfördelningen. Den har visat sig fungera bra i det goda samarbetets tecken. Till enhetligheten bidrar självfallet också att någon uppdelning av departementspersonalen efter statsråd ej skett. Med det sagda är också interpellantens sista fråga besvarad.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för detta svar. Eftersom det är den första debatt som jag har tillfälle att ha med honom i hans egenskap av ecklesiastikminister, ber jag först att få hälsa honom välkommen i den egenskapen. Vi får säkert tillfälle att ha ganska många debatter med varandra i dessa ärenden, och jag utgår ifrån att de kommer att hållas på samma höga och sakliga nivå som de debatter vi hade tillfälle att föra med hans företrädare. Anledningen till att jag tagit upp förevarande fråga är inte för att i och för sig blanda mig i regeringens egen arbetsfördelning, utan frågan har en saklig grund. När statsrådet läste upp en del av vad statsministern har sagt utelämnade han de två delar som har den mera praktiska betydelsen, nämligen om den arbetsfördelning som skall ske mellan de olika statsråden. Därav framgår det ju att statsrådet Palme skulle handlägga forskningsoch utvecklingsfrågorna och statsrådet Moberg bl.a. den postgymnasiala utbildningen. Det har diskuterats ej endast här i landet utan världen över, hur man skall förfara beträffande forskning och utbildning. Det finns en del ideologier som menar att utbildningsdelen skall vara något för sig och forskningen något för sig. Det är inte utan fog som forskarutredningen haft frågan uppe till diskussion och med viss kraft försökt slå fast att det är två med varandra helt integrerade delar. Även om ingen förutsätter annat än att det råder ett utomordentligt gott samarbete mellan de två berörda statsråden, måste det alltså bli en rad praktiska problem som kommer upp i olika sammanhang. I brist på bättre statistiskt material har vi ansett att statens totala anslag till den högre undervisningen och forskningen delar sig i två delar, med ungefär hälften till forskning och hälften till utbildning. Man frågar sig naturligtvis hur frågorna skall handläggas praktiskt. Det är ju inte två i sig skilda delar. En professur är ju delvis undervisande, delvis forskande. Storinstitutionernas inrättande och en lång rad sådana frågor innebär, även om det är gemensam föredragningspersonal, de facto en arbetsuppdelning på två statsråd, vilket i och för sig kanske verkar något egendomligt. Min konkreta fråga, som jag alltså ville ha svar på, är: Är detta ett första led i ett försök till klyvning av den högre undervisningen i två delar, en undervisande och en forskande del? Jag kan inte se att den arbetsfördelning som har gjorts de facto skulle innebära någonting annat, eftersom det blir två skilda statsråd som skall handlägga frågorna, även om det ena av dem har huvudansvaret; den faktiska handläggningen av ärendena är ju uppdelad på dessa två. Jag vore tacksam om statsrådet ville mera klart uttala sin uppfattning just på denna punkt.

Herr talman! Herr Wallmark började med att säga att han hoppades att våra debatter skall hållas på en hög och saklig nivå. Jag vet inte riktigt hur det skall tolkas — kanske så att herr Wallmark har beslutat att jämfört med föregående torsdag bestämt och kraftfullt lyfta sig själv i håret. är den tolkningen riktig så hälsar jag detta med största tillfredsställelse och skall försöka bidra med min del i sammanhanget. När det sedan gäller den eventuella klyvningen av departementet vill jag först och främst säga att departementet fortfarande är en enhet. Den administrativa bördan på detta departement — som är utomordentligt stor — har emellertid lättats genom att två statsråd skall handlägga ärendena. Den uppdelning som skett enligt konseljbeslut klargör hur det konstitutionella ansvaret för handläggningen av enskilda frågor ligger; ingen oklarhet behöver råda på den punkten. Uppdelningen har gjorts inte minst med tanke på att markera att detta icke är någon klyvning av departementet — genom att våra ärenden delvis går in i varandra markeras det faktum att departementet är en arbetsenhet med ett nära samarbete i alla principiella frågor. Jag delar herr Wallmarks mening att man inte bör klyva den högre undervisningen i en forskande och en undervisande del. Så har inte skett i detta fall. Det är å andra sidan heller inte särskilt lämpligt att försöka avskilja det högre undervisningsväsendet från gymnasieoch grundskolestadierna, dvs, att göra en horisontell klyvning i departementet. Så har heller icke skett, utan våra handläggningar går in i varandra. tan att förlänga debatten vill jag konstatera att frågan kan besvaras så: någon klyvning är inte avsedd och skall inte ske, farhågorna på den punkten är oberättigade. Vi skall hålla departementet som en enhet, men med hänsyn till den mycket stora administrativa belastningen är det en klar fördel att vi har två handläggande statsråd.

Herr talman! Det är alltså inte bara jag som varit något undrande inför den här fördelningen. Att två statsråd kan behövas när man lägger ytterligare, väsentliga frågor på ett av de mest arbetstyngda departementen, därom har det väl aldrig rått någon tvekan. Men att försöka markera att man inte ville ha någon klyvning inom departementet genom att skära tvärs igenom ärendegrupperna som man har gjort — eller hur nu den här arbetsfördelningen skall beskrivas — är kanske ett något märkligt sätt att agera. Jag har samma uppfattning som statsrådets företrädare, nämligen att den högre utbildningen och forskningen skall ligga tillsammans, under ett statsråd. Det hade kanske varit lämpligare att göra en annan arbetsfördelning. Vi får väl följa frågan med stor uppmärksamhet för att se vad som kommer att hända, men det råder alltså lite undran — om jag skall uttrycka mig försiktigt. Statsrådet undrade vad jag menade när jag hälsade honom välkommen. Vi är vana här i kammaren att föra diskussionen på ett sakligt plan, och inte minst var detta förhållandet med statsrådet Palmes företrädare, När det gäller föregående torsdags debatt vill jag bara säga att jag anpassar min debatt — metod, teknik och ton — efter den ton som jag blir bemött med. Jag har ingen möjlighet att lyfta mig själv i håret. Statsrådet kanske kan göra det. Blir det då på samma goda nivå som herr Edenman presenterade här, så är vi som har att från kammarens sida bevaka dessa ärenden mycket glada.
Herr talman! Herr Wallmark trasslar till det lite grand för sig. Jag har inga ambitioner att lyfta honom i håret, ty det var faktiskt det han uppmanade mig att göra. Jag har ju suttit rätt länge här i kammaren och haft många me ningsutbyten på andra områden. I allmänhet ligger debattnivån här på ett utomordentligt sakligt och fint plan. Stundom görs det vissa avsteg, och jag förstår att herr Wallmark kände en viss inre ruelse med hänsyn till vad som hände förra veckan. Låt mig bara klara ut en fråga: Herr Wallmark sade att han delade den mening som min företrädare haft att man inte bör skilja på forskning och högre utbildning. Det förhåller sig så att den uppdelning som gjorts skett efter mycket nära samråd med just min företrädare i ämbetet. Han och jag har på denna punkt exakt samma mening, nämligen att en klyvning av departementet i en forskande och en undervisande del inte bör ske. Därför har vi båda varit angelägna om att markera att departementet är och skall förbli en arbetsenhet.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat mig om jag avser att i efterhand ge befrielse från investeringsavgiften på inte prioriterade byggnader som på grund av angelägenhetsgraden eventuellt redan igångsatts men som med de nu aviserade dispensmöjligheterna skulle ha fått dispens. Den vidgade dispensgivning som regeringen avser att genomföra innebär inte någon allmän rätt till befrielse från investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten utan en selektiv befrielse inom den oprioriterade sektorn där igång sättningen bedömts som mest angelägen och arbetena kan avslutas under vinterhalvåret. Någon befrielse från avgiften för igångsatta byggen är inte aktuell.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
De hotade byggnadsföretag som råkade ligga så väl framme med projekteringen etc. att de kunde sätta spaden i den då ofta frusna marken senast den 28 februari slapp avgift, detta förutsatt att man kunde tala väl med länsmyndigheten och få igångsättningstillstånd. Många lyckades så väl att denna rusch i februari gjort att de tre första kvartalen 1967 jämfört med motsvarande tid 1966 visar praktiskt taget samma siffror för kategorin affärshus, kontorsoch = bankhus. Krympningen är knappt 3 procent eller 16 miljoner kronor. Den kategorin är den tunga, allt dominerande i detta sammanhang. Den representerar tre fjärdedelar av kölistan för de här ifrågavarande byggena. Regeringen förlorade, som jag tolkat det, stort första ronden, som gick till länsmyndigheterna. Nu kommer ett nytt slumpmoment. Företag söker dispens, får avslag, sätter likväl i gång om läget är prekärt genom att betala in denna straffavgift för att, som jag föreställer mig saken, senare finna att dispens skulle ha kunnat erhållas om de lugnat sig litet. Jag har ett antal exempel på byggen med korta arbetstider för vilka avgifter redan betalats in. Det är kanske sådana som man nu t.o.m. får leta efter för att ge dispens. Någon befrielse från avgiften för igångsatta byggen är inte aktuell, säger finansministern nu. Då kan den tänkas bli aktuell. är det rätt tolkat? Regeringen och regeringen närstående prognosmakare förlorade, som jag ser det, andra ronden i denna fråga, nu mot den vikande konjunkturen. Jag kan inte underlåta att påminna om vad herr Knut Johansson den 22 februari vid ärendets behandling i denna kammare i polemik mot herr Gösta Jacobsson sade. Det är inte ett sammanhängande yttrande, men det står ordagrant i protokollet som jag säger: »Herr Jacobsson var inte övertygad om att bostadsbyggandet skulle ge full sysselsättning. På den punkten har jag en helt annan uppfattning. — — — Det blir inte något som helst problem med sysselsättningen, — — — Vi kommer redan om några månader att ha en mot dagens förhållande helt omvänd situation. Vi kommer att ha arbetskraftsbrist.» I går presenterade generaldirektör Bertil Olsson arbetsprogrammet mot den fruktade vinterarbetslösheten, och det innehöll bl.a. en ökning av byggandet med 4500 lägenheter. Det allra minsta man i dagens läge skulle begära vore väl då en generell dispens från investeringsavgifter för till nya bostadsområden hörande butiksoch servicecentra, som ju är direkta komplement till bostäderna. Skulle finansministern kunna tänka över den saken och kanske i handling ge ett positivt svar inom kort?

Herr talman! Det blir naturligtvis alltid ett slumpmässigt moment, ty alla som råkar starta före ett visst datum slipper avgiften, och de som kommer efter detta vissa datum får betala avgiften, om de nu sätter i gång. Jag kan icke mobilisera mitt kanske något bristfälliga intellekt så starkt att jag kan hitta någon möjlighet att komma förbi detta slumpmässiga moment. Men nu får man komma ihåg att denna avgift kom till för att dämpa en aktivitet, som förutan avgiften skulle ha varit olycklig ur de allmänna stabiliseringssynpunkterna. Jag har nu så här i efterhand en ganska bestämd känsla av att avgifterna har varit ett verksamt medel att just åstadkomma den bättre balans på byggnadsmarknaden som vi eftersträvade. Jag skall inte upprepa vad jag har sagt många gånger tidigare, utan jag inskränker mig till konstaterandet att balansen är bättre nu än vad den har varit under de senare åren. Nu är det en del företag som ändå har satt i gång och betalat. Det var ju inte det vi åsyftade. Det var inte några fiskala motiveringar som låg bakom avgiftens införande, utan motiveringen var helt enkelt att de s.k. sekundära byggena skulle ligga stilla. De som redan har satt i gång har visserligen erlagt sin avgift, men de har ju ändå startat mot de intentioner som låg bakom avgiftens införande. Att man nu i efterhand skulle ge dem en speciell uppmuntran eller honorera dem genom att i efterhand efterskänka avgiften, det får jag över huvud taget inte att gå ihop.

Men jag vinner ingenting ytterligare i stimulans genom att i efterhand betala tillbaka en redan bestämd och erlagd avgift. Så ungefär ser jag på problemet, och därför har jag sagt i mitt förra inlägg att på sådana områden, där man har betalat avgiften och redan satt i gång bygget, kan det inte bli fråga om något slags återbetalning.

Herr talman! Ja, herr finansminister, det är väl så att konstruktionen med en investeringsavgift i dämpande syfte var det som gjorde att det blev så här slumpmässiga utfall. Det var hela konstruktionen med investeringsavgiften som vi kritiserade när den väl infördes. Jag är väl medveten om att jag tog upp en helt ny sak när jag berörde butikscentra, men detta föll sig naturligt när det nu har aviserats att det skall bli ett ökat bostadsbyggande. Jag vidhåller att det skulle vara utomordentligt olyckligt om man inte hade en positiv syn på behovet av att göra de nybyggda bostadsområdena kompletta i ett sammanhang. Det är helt uppenbart att man får en totalt ökad kostnad för hela byggandet genom att rycka sönder planering och projektering. På slutet blir det ju vi alla som får betala den där ökade kostnaden på ett eller annat sätt.

Herr talman! Även om det meddelande som finansministern här har lämnat inte utgör ett svar på den konkreta frågeställningen, vill jag ändå uttala mitt tack för detta meddelande. Jag skall vara lika exemplariskt kortfattad och bara ta upp två problem i detta sammanhang. Det har meddelats att remissvaren skall vara inne till den 15 december — om det nu är riktigt — och det bör väl kunna betyda att man från finansministerns sida bättre kunde ha preciserat en eventuell tidpunkt. Det andra konstaterandet från min sida är att min fråga gällde inte bara när vi skulle genomföra en eventuell mervärdeskatt utan när vi skulle få en ny skattereform i dess helhet. Om vi genomför den ena delen, den tekniska sidan som gäller mervärdeskatten, så måste vi ju också se till att reformera skattesystemet över huvud taget, inte minst med hänsyn till de låga inkomsttagarna. Dessutom vill jag påpeka en annan sak. Vi skall se skatten i dess helhet, och i det sammanhanget får vi inte glömma bort den mycket hårda kommunala beskattning som vi har för närvarande.

Herr talman! Herr Enarsson har frågat, om jag är beredd att medverka till att de Vänernfiskare som på grund av kvicksilverförekomst mist sina utkomstmöjligheter hålls skadeslösa. Som jag svarade på en fråga i samma ämne i andra kammaren i förra veckan har Svenska insjöfiskarenas centralförbund i en framställning allmänt tagit upp frågan om vissa åtgärder i anledning av avsättningssvårigheter för fisk på grund av uppgifter om fiskens kvicksilverhalt. Framställningen har remitterats till ett antal myndigheter för yttrande. Av de hittills inkomna yttrandena framgår att frågan om ersättning för inkomstbortfall till följd av försäljningssvårigheter är komplicerad inte minst med hänsyn till konsekvenserna på andra områden. Sedan remissbehandlingen avslutats kommer ärendet att prövas av regeringen.

Herr talman! Jag ber att till jordbruksministern få uttala mitt tack för svaret på frågan. Jag hade hoppats på ett något mera positivt svar i detta ärende. Här får ju en grupp människor se sina möjligheter till försörjning undanryckta utan eget förvållande. Jag tycker för min del att det i någon mån är jämförbart med katastrofhändelser av olika slag, måhända av större omfattning, som har inträffat och där det allmänna har trätt in med ersättning för uppkomna skador. Jag vill också särskilt understryka ärendets brådskande natur, då fiskarna i Vänern säkerligen inte under hösten eller vintern kan få inkomster av fiske för sitt uppehälle. Jag hoppas därför att statsrådet inom en snar framtid skall komma fram till ett positivt beslut i ersättningsfrågan.

Herr talman! Herr Wirtén har frågat om regeringen avser vidta någon åtgärd för att få till stånd internationella överläggningar och initiativ i syfte att förhindra den påvisade försurningen av mark och vattendrag. Jag har uppmärksammat resultaten av de undersökningar som herr Wirtén åsyftar. Frågan om eventuella åtgärder har tagits upp inom jordbruksdepartementet under medverkan av statens naturvårdsverk.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till chefen för jordbruksde partementet för detta svar. Det är väl så att den rapport angående svavelutsläppen och deras verkningar, som laborator Svante Odén vid lantbrukshögskolan offentliggjorde för någon vecka sedan, stämde oss alla till allvarlig eftertanke. Ånyo ställdes vi inför ett allvarligt hot mot vår miljö, ett hot som på grund av till synes oförklarlig fiskdöd anats under de senaste åren av en vaksam fiskerikonsulent men som nu först blivit klarlagt i denna rapport. Vi har relativt länge varit medvetna om nedsmutsningen av luft genom förbränning av olja i industrier och värmeanläggningar. Lämpliga motåtgärder har diskuterats. Tekniskt och ekonomiskt finns lösningar anvisade av forskare och tekniker. Nu gäller det praktiskt politiskt nandlande främst från regeringens sida.

Eftersom de orsakande svavelmängderna inte enbart tillföres vårt luftrum från inhemska föroreningskällor utan kanske främst från industriområdena i Centraleuropa, har det framstått klart för mig att detta är en fråga som, utöver insatser i Sverige, också måste angripas internationellt. Det är mot den bakgrunden jag har ställt min fråga. Jag hade hoppats att jordbruksministerns svar skulle vara mer klarläggande. Vi får veta att jordbruksministern har uppmärksammat problemet; och det vore ju märkligt om så inte hade varit fallet. Vidare säger jordbruksministern att eventuella åtgärder diskuteras inom departementet och under medverkan av statens naturvårdsverk. Av pressmeddelanden har framgått att nya överläggningar i morgon skall äga rum i departementet. Nog hade det varit av intresse att få veta något mer om vad som åsyftas med överläggningarna, och framför allt om jordbruksministern delar min uppfattning att frågan måste angripas internationellt. Regeringens handlingsvilja på den punkten förefaller av detta svar att döma inte vara särskilt märkbar. Laborator Odéns undersökning visar att den relativt ringa förekomsten av basiska ämnen i våra jordar leder till att försurningseffekten blir större hos oss än exempelvis i England och Västtyskland. Detta förhållande gör det naturligtvis särskilt angeläget för oss att åstadkomma en snabb minskning av nedsmutsningen. Med hänsyn till kostnaderna för reningsåtgärder och med hänsyn till den större naturliga motståndskraften i de centraleuropeiska jordarna är det begripligt att ett något mindre accentuerat intresse för motåtgärder föreligger just i de länder som det är viktigast att nå en överenskommelse med. Den sura lufttunga som skjuter upp från Centraleuropa breder ut sig inte bara över Sverige utan även över de andra nordiska länderna. Ett samordnat nordiskt agerande i den här frågan synes därför naturligt. Jag vill fråga jordbruksministern om regeringen avser att ta upp dessa spörsmål i Nordiska rådet vid februarisessionen i Oslo. Det har nyligen i pressen framgått att man vid planeringssammanträdet i Reykjavik tänkt sig att ett av huvudämnena i februari skall vara just samarbetet i föroreningsfrågor. Då tycker jag att denna angelägenhet har sin givna plats, om inte positiva resultat nås dessförinnan.
Herr talman! Herr Wirtén ifrågasatte regeringens handlingsvilja på den här punkten. Han läser i en tidningsartikel att en laborator klarlagt en viss fråga, och dagen efter riktar han ett spörs mål till regeringen om vad den tänker göra. Jag mottog i går eftermiddag naturresursutredningens betänkande, där bl.a. laborator Odéns arbeten redovisas tillsammans med arbeten om miljövård, utförda av en rad andra forskare. Jag vill rekommendera inte bara herr Wirtén att läsa det betänkandet — jag skulle önskat att så många som möjligt av kammarens ledamöter uppmärksammar det mycket värdefulla arbete som gjorts på detta område. Vi har nu — kanske som det första landet i Europa — fått en klarläggande beskrivning av problematiken på detta område. När jag ber herr Wirtén att läsa det betänkandet skall jag kanske tillägga att han då också borde ha anledning att läsa regeringens direktiv för tre år sedan till naturresursutredningen. Redan då var vi medvetna om att problemet har internationella aspekter. Sedan herr Wirtén läst de direktiven, tror jag inte att han behöver ifrågasätta regeringens vilja att komma till rätta med detta problem. Men jag tror att var och en förstår, att regeringen i varje fall inte kan börja agera förrän vi har utredningens förslag på vårt bord. Självfallet skall detta förslag också i vanlig ordning belysas av remissinstanser och på annat sätt innan vi kan vidta åtgärder. Vi måste naturligtvis här lika väl som på andra områden handla med den omsorg som brukar känneteckna vårt administrativa arbete inom regering och riksdag här i landet.
Herr talman! Jag skall med stort intresse ta del av naturresursutredningens betänkande. När jag ifrågasatte handlingsviljan gjorde jag det i samband med min fråga — i svaret fanns ingenting som tydde på att man övervägde direkta internationella överläggningar i denna konkreta sak. Den punkten har vi genom jordbruksministerns sista inlägg fått i någon mån tillrättalagd — nu säger statsrådet att man redan i direktiven till utredningen har påpekat just att sådana åtgärder är nödvändiga. Jag tolkar detta så, herr jordbruksminister, att man överväger att driva och kommer att driva den här frågan just i internationellt sammanhang.

Herr talman! Herr Stadling har frågat mig om jag är i tillfälle att delge kammaren mina synpunkter på möjliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att säkerställa sysselsättning under kommande vinter för friställd arbetskraft inom det norrländska skogsbruket. För innevarande budgetår har planerats totalt 3 milj. dagsverken vid beredskapsarbeten. Av dessa dagsverken avser 700 000 arbeten inom skogsbrukets ram. För att inte öka svårigheterna på virkesmarknaden eller försvåra den ordinarie skogsarbetskraftens sysselsättning kommer de skogliga beredskapsarbetena att inriktas på skogsvårdande arbeten och naturvårdsarbeten, vägarbeten, dikningar, arbeten med fritidsanläggningar o. d. I första hand kommer arbetslösa skogsarbetare att sysselsättas i dessa arbeten, men naturligtvis kan skogsarbetare också placeras i andra beredskapsarbeten. Vidare kan arbetskraft från de norra delarna av landet beredas temporär sysselsättning för att tillvarata det virke, som i höst har stormfällts i Sydsverige. Instruktioner har också gått ut till länsarbetsnämnderna att de i anledning av bl.a. läget inom skogsbruket skall öka förmedlingsaktiviteten och intensifiera omskolningsoch omflyttningsverksamheten. Härutöver vill jag erinra om att regeringen förra veckan har beslutat omfattande allmänt sysselsättningsstödjande åtgärder. Dessa åtgärder kommer också att positivt påverka skogsarbetarnas möjligheter att få sysselsättning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det positiva svaret. Jag har ställt frågan därför att vi under vintersäsongen måste räkna med en betydande arbetslöshet inom skogsbruket i Norrland. Man kan väl säga att efterfrågan på arbetskraft har minskat betydligt även inom andra näringar i Norrland. Sedan jag ställde frågan har arbetsmarknadsmyndigheterna vidtagit åtgärder för att komma till rätta med dessa svårigheter. Det program som generaldirektör Olsson presenterade i TV i går var ju mycket glädjande. Av den senaste rapporten från länsarbetsnämnden i Västernorrland framgår bl.a., att enligt nu föreliggande avverkningsplaner är det tidigare beräknade avverkningsprogrammet reducerat med cirka 15 procent och att den minskade avverkningsvolymen kommer att medföra lägre arbetskraftsbehov än tidigare säsonger. Skogsbolagen och domänverket beräknas minska behovet med cirka 500 man, och även inom det privata skogsbruket rapporteras minskat behov av arbetskraft. Sammantaget torde man få räkna med minskat antal anställda inom skogsbruket i vårt län på mellan 700 och 800 man. Det är därför nödvändigt att man vidtar åtgärder för att bereda dessa friställda annan sysselsättning. Jag vill då särskilt trycka på att samma möjligheter till arbete ges dem som den övriga friställda arbetskraften. Som jag påpekade i min interpellation till inrikesministern under vårriksdagen är ju behovet av en upprustning av vägnätet synnerligen aktuellt inom dessa områden, bl.a. beroende på ökade transporter på grund av flottningsnedläggelserna. Det vore väl lämpligt att man på detta område försökte skapa arbetstillfällen för de arbetslösa. Jag föreställer mig att skogsvårdsarbeten är mindre lämpliga att utföra vintertid. Jag ber som sagt att få tacka för det positiva svaret.

Herr talman! Herr Strandberg har frågat civilministern om han anser att sådana erfarenheter föreligger att de numera hävdvunna fria avtalsförhandlingarna bör bli föremål för ingrepp från statsmakternas sida. Frågan har lämnats över till mig för besvarande. Avtalsfriheten på arbetsmarknaden är ett så viktigt led i vår nuvarande samhällsordning att utomordentligt starka skäl måste kunna åberopas för att ett ingrepp i den skall övervägas. Jag anser inte att erfarenheterna hittills motiverar ett sådant ingrepp. Om det nuvarande systemet skall omprövas måste initiativet komma från parterna på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag har personligen alltid bedömt vår avtalsfrihet som ett omistligt inslag i vår arbetsmarknadspolitik, och högerpartiet sluter upp kring denna bedömning. Jag tackar statsrådet Johansson för svaret på min enkla fråga, och jag kan göra det alldeles speciellt vänligt av det skälet att såvitt jag förstår Ööverensstämmer vår grundläggande bedömning om denna avtalsfrihets existens. Om vi är överens vid denna bedömning, så skulle jag också önska att vi skulle kunna bli överens om olika åtgärder för att just undvika sådana initiativ från parternas sida som statsrådet nämner i sitt svar. Vi vet ju att den svenska konkurrenskraften i dag är hårt påfrestad utifrån, och samtidigt har vi genom olika beslut här i riksdagen på ett eller annat sätt medverkat till lönekostnadsutvecklingen. Alla parter på arbetsmarknaden synes i dag vara överens om behovet av en förbättrad samhällsekonomisk stabilitet. Visst är det önskvärt och mycket angeläget med en samordning i prisoch lönefrågor, och efter sådana riktlinjer arbetar och diskuterar ju arbetsmarknadens parter just i dessa dagar. Från högerpartiets sida skulle vi vilja ta ytterligare ett steg. Detta framgår närmast av vårt förslag om inrättande av ett ekonomiskt-politiskt råd med representanter för regering, riksdag och arbetsmarknadens parter. Herr talman! Vad regering och riksdag i övrigt kan göra är att föra en sådan ekonomisk politik, och då inte minst en arbetsvänlig skattepolitik, att avtalsförhandlingarna underlättas. Det skulle vara mycket ytterligare att säga på den punkten, men det får vi kanske tillfälle att återkomma till. Jag vill emellertid än en gång framhålla att jag är glad över ett klart besked om hur regeringen ser på en grundläggande bedömning i denna fråga och tackar än en gång.
Herr talman! Jag vill bara tillåta mig att konstatera att herr Strandberg har talat om någonting annat än han frågat om.

Herr talman! Herr Strandberg har frågat mig om jag avser att medverka till att jetflyg får startoch landningsmöjligheter på Bromma varigenom snabbare flygförbindelser kan erhållas i inlandstrafiken, särskilt i vad avser övre Norrland. Huruvida jettrafik kan tillåtas på Bromma beror främst av omfattningen och karaktären av de bullerstörningar som denna trafik orsakar och de möjligheter som kan finnas att begränsa dessa. Enligt luftfartskungörelsen ankommer det på luftfartsverket att genom föreskrifter såvitt möjligt förebygga att verksamheten vid allmän flygplats genom buller eller på annat sätt utövar hälsovådligt eller störande inflytande på omgivningen. Verket har också att meddela närmare föreskrifter om förebyggande av skada genom buller eller liknande störning från flygplan. Vidare gäller att hälsovårdsnämnd med stöd av bestämmelser i hälsovårdsstadgan kan meddela föreskrifter till undanröjande av sanitär olägenhet vid bl.a. flygverksamhet. Det nu gällande förbudet mot trafik med större turbojetplan på Bromma under natten har sålunda utfärdats av hälsovårdsnämnden i Stockholms stad. Mot bakgrund av bl.a. att SAS anmält önskan att fr, o. m, sommartidtabellen 1969 trafikera sina inrikeslinjer med jetflygplan av typ DC-9-20 gör luftfartsverket f. n. en förnyad bedömning av möjligheterna att tillåta jettrafik på Bromma. En undersökning av eventuellt uppkommande =: bullerstörningar vid sådan trafik har satts i gång i samarbete med Stockholms stads hälsovårdsförvaltning och SAS. Den 5 oktober utfördes flygbullermätningar i samband med flygningar med flygplan av typ DC-9-30. Mätningar utfördes vid 37 punkter belägna inom 7,5 km avstånd från flygplatsens centrum. Det insamlade mätmaterialet bearbetas f. n. och resultatet beräknas föreligga vid kommande årsskifte. Med bl.a. dessa resultat som underlag och efter hörande av berörda myndigheter kommer luftfartsverket sedan för sin del att ta ställning till om den av SAS planerade jettrafiken på Bromma kan tillåtas, Härutöver kommer säkerligen också hälsovårdsnämnden i Stockholm att pröva frågan. Luftfartsverkets ställningstagande torde vara att vänta före sommaren 1968.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Vad vi i dag vet är ju att hela inrikesflygets transportkapacitet, särskilt på norrlandslinjerna, måste utökas. Både SAS och Linjeflyg är ju medvetna härom och strävar också efter en sådan ökning. Vi vet också att flygtiderna fram och tillbaka, särskilt på övre Norrland, är långa, men man riskerar nu att de vid vissa turer blir ännu längre. Det sammanhänger med att SAS nu tvingas ta flygplanstypen DC 7 ur trafik. Denna maskintyp har nu uppnått pensionsåldern. Tyvärr har vi inte, som också framgår av svaret på min fråga, fått någon klarsignal för insättande av nya moderna maskiner av typen DC-9-20 som är av jettyp, eftersom man inte fått tillstånd att i reguljär trafik utnyttja Brommafältet för dem. Hur man ser på denna fråga längst upp i norra Sverige framgår av en skrivelse som representanter för Norrbottens landsting, för länets kommuner och för länets näringsliv framfört till luftfartsstyrelsen. Jag skall citera ett kort stycke ur denna skrivelse. Den flygtrafikkommitté som de representerar har givetvis förståelse för olägenheten av flygbuller för dem som icke frivilligt kommit att bo inom bullermattan vid Bromma flygplats, men man anser att denna olägenhet skall vägas mot nödvändigheten av andra landsdelars och då speciellt de från Stockholm mest avlägsna landsdelarnas synnerligen stora behov av ett effektivt inrikesflyg. Även om jag inte skall begära av kommunikationsministern att han till alla delar skall instämma i detta, och då det inte heller framgår av svaret, vill jag emellertid utgå ifrån att kommunikationsministern noga följer denna fråga och i största mån understödjer länets krav på effektivast möjliga inrikesflyg så snart som möjligt. Ännu en gång tack för svaret.

Herr talman! Herr Brundin har frågat mig dels om några i hans interpellation anförda exempel beträffande personaloch kostnadsutvecklingen inom vissa statliga områden motsvarar regeringens uppfattning om effektivitet och rationaliseringsvilja, dels om vilka åtgärder regeringen planerar för att höja effektiviteten inom statsförvaltningen. Jag tror det står klart att sifferuppgifter av det slag interpellanten nämner, utan att sättas in i sitt sammanhang, inte kan användas för bedömningar av effektiviteten och rationaliseringsviljan inom den statliga sektorn. Likaväl som det enskilda näringslivet i allmänhet med kraft och på olika vägar söker höja sin effektivitet drivs ett systematiskt sådant arbete inom statsverksamheten. Jag har vid flera tillfällen redogjort härför. Man måste hålla i minnet att statsmakternas politik för flera väsentliga sektorer inom den offentliga verksamheten syftar till en kvantitativ och kvalitativ utbyggnad. Så är t.ex. fallet med viktiga vårdområden, den lägre och högre utbildningen och arbetsmarknadspolitiken. En ökning av antalet anställda kan alltså i och för sig lika litet i den statliga verksamheten som i ett enskilt företag användas som mått på effektivitetsgraden. Av den personalökning på 42000 mellan åren 1960 och 1965, som herr Brundin fäst sig vid, beror sålunda nära hälften på att staten har övertagit huvudmannaskapet för polis-, åklagaroch exekutionsväsendet. Vad beträffar herr Brundins andra fråga vill jag förutom till min principiella redovisning av rationaliseringen inom den statliga sektorn i årets finansplan hänvisa till att förslag om effektivisering av den statliga verksamheten successivt läggs fram för riksdagen i olika propositioner.

Herr talman! Jag har en känsla av att herr Brundin kanske startar valrörelsen litet för tidigt. Men jag tillåter mig ändå att konstatera, att det är en våldsam kritik som han kostar på sig i allmänna ordalag mot alla de ämbetsverk vilka har sin många gånger tunga uppgift att verkställa de beslut som denna kammare och medkammaren fattar. Det är så fasligt lätt att fara omkring och stimma om dålig rationalisering och dåliga ambitioner i den statliga förvaltningen, om man gör det i allmänna ordalag. Jag har många gånger bett att få exempel, men jag har aldrig fått något sådant exempel. Kan herr Brundin ge några exempel är jag tacksam för att få dem. Det råder inte något tvivel om att min och mina regeringskollegers ambition är att komma till rätta med ofullständigheter i den statliga förvaltningsapparaten. Men här går herr Brundin upp och bryter färlan över hela den statliga förvaltningen och talar ganska knallsäkert om att den är illa skött, föga rationellt hanterad. En av mina kolleger har för några veckor sedan givit en allmän redovisning i ett offentligt tal just för att bemöta sådant språk, som enligt min mening saknar underlag så länge man inte preciserar de enskilda fallen. Jag vet inte om herr Brundin är beredd att göra det. Och när jag nu ser upp mot herr Brundin i hans bänk får jag i blickfältet en representant för en statlig för valtning, som lyder under finansdepartementet. Jag har tidigare sagt att den förvaltningen arbetar på ett rationellt sätt. Herr Brundin kan ju gå fyra meter från sin egen bänk och informera sig om den förvaltningens arbetskapacitet. Inom de affärsdrivande verken sker en rationalisering, som sannerligen inte står det privata näringslivets efter. Det kan naturligtvis vara litet svårt att sitta med stämpeluret och mätstickan bakom ryggen på en byrådirektör, en byråchef, ett departementsråd, en överdirektör eller en generaldirektör. Det är väl ungefär lika svårt som att sitta med räknestickan eller stämpeluret bakom en verkställande direktör och hans närmaste man i det enskilda näringslivet. Jag skall naturligtvis inte i något avseende vara respektlös mot det enskilda näringslivet, men jag vågar säga, att även på den punkten står sig statsförvaltningens tjänstemän väl vid en jämförelse.

När man emellertid haft tillfälle att se på förhållandena på närmare håll och vet hur dessa tjänstemän får ge upp familjeliv, fritid och praktiskt taget allt vad normala människor sätter värde på för att uträtta det arbete, som är nödvändigt, får man revidera sin uppfattning. Det är synd att inte herr Brundin också har tillfälle till det. Jag måste bekänna att jag har uraktlåtit att i riksdagskatalogen ta reda på vad herr Brundin gör »i det civila», men han torde i varje fall vara enorma distanser från statsförvaltningen och även de flesta övriga verk att döma av hans nyligen här från talarstolen presenterade inlägg. När herr Brundin sedan försöker väva in i sitt anförande att »finansministern ju inte drar sig för kritik mot det enskilda näringslivet», så behöver det kanske också i någon mån förklaras. Jag har, kanske inte från denna kammares talarstol men från andra kammarens talarstol, några gånger berört den svenska varvsindustrin, därför att jag har möjligheter att föra långa diskussioner med dess ledare och därför att jag vet att de i det långa loppet väl inte torde ha så stora möjligheter att klara sig, om inte det här huset är berett att ge dem ett finansiellt stöd. Från de utgångspunkterna har jag tillåtit mig säga att man — även om de betraktar sitt eget lilla företag såsom rationellt och även om de för all del gör ett förtjänstfullt arbete där — inte kan se på denna näring utifrån de gamla utgångspunkter man hittills haft.

Man har på sista året börjat med detta. Det pågår för närvarande bitvis ett sådant samarbete. Det är möjligt att min kritik har spelat en viss roll i det avseendet, men det avgörande är naturligtvis att man har funnit det förenligt med sina ekonomiska intressen. Under sådana förhållanden är ju herr Brundins kritik av min kritik alldeles malplacerad och felaktig. Min kritik har givit åsyftat resultat. Om vi inte skall underkänna de svenska varvens egen ekonomiska bedömningsförmåga — och det skall vi väl inte göra — får vi nog säga att kritiken var befogad. nägenhet att röra sig med de allmänna fraserna så har jag — jag utgår ifrån att det var detta han tänkte på när han kritiserade mig — i andra sammanhang givit uttryck för min uppfattning i vad det gäller den svenska privata industrin på det hela taget. Jag gav uttryck för den uppfattningen senast på mitt partis extra kongress, som hölls för en kort tid sedan. Jag skall faktiskt citera ur ett föredrag som jag höll där, och sedan jag gjort det förmenar jag att en del av de virrläror, som herr Brundin sprider, anständigtvis skulle kunna höra till historien. Jag säger i mitt föredrag bl.a.: »Jag ser således, ärade kongressdeltagare, som det avgörande för vår del att vi nu håller sinnet friskt och blodet kallt> — detta var i anslutning till något som jag tidigare hade sagt, och det kanske jag kan avstå ifrån att läsa upp. Jag säger vidare: »Vi bör kunna göra detta därför att vårt land i det stora hela har goda förutsättningar. 1) Den svenska industrins konkurrenskraft är god vid en internationell jämförelse. 2) Utbiidningspolitiken ger oss relativt sett ett intellektuellt och yrkesmässigt konkurrensförsprång före de flesta andra länder. 3) Fackföreningsrörelsen är klart positivt rationaliseringsinställd. 4) Företagare, försäljare, forskare och tekniker skäms inte för sig i den internationella jämförelsen. 5) Den svenska kapitalmarknaden är vid en relativ bedömning god.» Detta är min presentation av den svenska industrin och fria företagsamheten i några korta ord i ett högst officiellt sammanhang. Sedan jag nu läst upp detta för herr Brundin, kanske han kan sluta upp med vad jag skulle vilja kalla för lösa påståenden i allmänna ordalag om min kritik mot industrin liksom också om slöseriet inom den statliga sektorn.

Jag måste göra ytterligare en bekännelse, herr talman! Jag har inte ens tittat efter i riksdagskatalogen, hur länge herr Brundin har suttit i riksdagen. Jag har nämligen tidigare i ett interpellationssvar i andra kammaren till centerns partiledare herr Hedlund givit en mycket utförlig redovisning av det rationaliseringsarbete som pågår i den svenska. statsförvaltningen.. Jag vill minnas att det tog ungefär en halv timme att läsa upp det inlägget. Det brukar vara en gammal god ordning att vi inte skall besvära kammaren tidsmässigt över hövan, utan har man — vilket jag sade i interpellationssvaret — vid flera andra tillfällen berättat om vad som försiggår på detta område, så tycker jag att det är överflödigt att stå och repetera det här. Det är således inga allmänna formuleringar. Jag har i mitt interpellationssvar i dag hänvisat till vad jag har sagt tidigare. Där finns fakta klarlagda så pass utförligt som man kan begära. Dessutom innehåller finansplanen också en ganska omfattande redovisning av detta. Jag har således preciserat mig. Men här är det herr Brundin, som ställer en fråga och gör det i så insinuanta ordalag, att den inte kan tolkas på något annat sätt än som en öppen kritik mot vad som händer inom statsförvaltningen. Då svarar jag här, att när vi försöker arbeta för en rationell och effektiv statsförvaltning, så långt vi orkar, är vi naturligtvis intresserade om det är någon som kan ge exempel på områden där detta skulle behöva effektiviseras ytterligare. Skulle herr Brundin inte kunna ange några sådana exempel, är det väl bara att konstatera att han ställt en fråga i onödigt ärende.

Herr talman! Man behöver ju inte ha så särdeles intima förbindelser med kanslihuset för att göra sig besväret att läsa igenom riksdagsprotokollen — det tror jag att herr Brundin ger mig rätt i. När det sedan gäller siffrorna i interpellationen så har ju inte ens herr Brundin själv tänkt efter vad som ligger bakom dem.

Därmed reduceras ju herr Brundins siffror omedelbart till hälften. Ungefär samma proportioner får man tillämpa i fråga om herr Brundins snabba uträkningar beträffande lönekostnadernas stegring under den här perioden. Man måste nog ha litet bättre på fötterna när man ger sig in i en interpellationsdebatt om sådana här frågor.

Herr talman! En statistisk utredning om lönestegringen under perioden 1960 —1965 visar att det svenska folket kostat på sig en löneökning av i medeltal 10 procent per år. Tror herr Brundin att det finns nämnvärda möjligheter att sätta statsförvaltningens folk i strykklass i en sådan utveckling?

Herr talman! Jag är litet generad över att komma tillbaka så här många gånger, men herr Brundin utmanar mig faktiskt till repliker. I interpellationssvaret — som ordentligt redovisar de här frågorna och som jag rekommenderar herr Brundin att läsa — pekar vi bl.a. på hur personalutvecklingen varit inom statens järnvägar. Just nu pågår en offentlig diskussion i frågan huruvida statens rationaliseringsambitioner när det gäller järnvägarna är för överdrivna. Svaret redovisar också rationaliseringsutvecklingen i övrigt inom de affärsdrivande verkan. Om man sedan inte har möjligheter till rationalisering i samma takt när det gäller folk som sitter bakom skrivmaskinen eller räknemaskinen, så beror detta helt enkelt på att arbetsuppgifterna inom den sektorn ökat så enormt och fortsätter att öka år efter år. Problemet är rätt och slätt om statsförvaltningen skall kunna exekvera de arbetsuppgifter, som vi här i huset begär att man skall exekvera, utan alltför stor tidsfördröjning för de enskilda medborgarna. Det är någonting annat än att stå bakom disken och sälja tvålar eller kulspetspennor.

Herr talman! Herr Ahlmark har i en den 29 maj i år framställd interpellation begärt att jag under årets höstsession lämnar riksdagen en redogörelse för arbetsläget beträffande framtida centralanstalter inom kriminalvården. I anslutning därtill har herr Ahlmark frågat mig om jag avser att från rehabiliteringssynpunkt låta utreda fördelar och nackdelar med stora resp. små fångvårdsanstalter och om jag, innan en sådan utredning är klar, ämnar föreslå att ytterligare centralanstalter av Kumla-storlek förs upp. Fångvårdsanstalten i Kumla är avsedd att tillsammans med en anstalt i Österåker och ett nytt allmänt häkte i Stockholm ersätta den gamla Långholmsanstalten. Fångvårdens byggnadskommitté, som är sammansatt av företrädare för de fyra stora politiska partierna i riksdagen och av byggnadsteknisk, vårdadministrativ och psykiatrisk expertis, lade fram ett principprogram för Österåkeroch Kumlaanstalterna på hösten 1956. Huvudtanken var att vardera anstalten skulle bestå av ett flertal, relativt små anstaltsbyggnader, i allmänhet envåningshus, som skulle spridas ut över ett stort anstaltsområde. Genom de stora ytorna skulle anstalten få ljus och rymd. Klientelet skulle differentieras i grupper av begränsad storlek. Arbetsdriften skulle läggas upp efter fabriksmässiga linjer. Kommittén föreslog att anstalten i Österåker skulle byggas för 400 och anstalten i Kumla för 270 intagna. Kommitténs förslag blev i remissbehandlingen kritiserat från två helt motsatta utgångspunkter. Dåvarande fång vårdsstyrelsen gav uttryck för stark oro över det höga platsantalet och framhöll att man i Sverige inte hade godtagit fångvårdsanstalter av denna storleksordning i modern tid. Andra remissinstanser, främst byggnadsstyrelsen, ansåg att man med tanke på den allmänna bristen på anstaltsplatser borde överväga en ökning av platsantalet på Kumlaanstalten till samma nivå som var föreslagen för anstalten i Österåker, dvs. till 400 platser. Under senare hälften av 1950-talet började fångantalet stiga mycket kraftigt. Samtidigt stod det klart att investeringarna i de nya fångvårdsbyggen, som hade föreslagits, och kostnaderna för dessa anstalters drift skulle komma att uppgå till ansenliga belopp. En utredning om fångvårdsanstalters optimala storlek företogs av fångvårdens byggnadskommitté. Dess resultat redovisades år 1957. Undersökningen visade att såväl anläggningssom driftskostnader för en anstalt, beräknade per intagna och år, sjunker vid stigande platsantal. Kostnadsminskningen avtar dock successivt allteftersom antalet platser ökar. Kommittén menade att anstalter med ett platsantal av högst 5300 kunde accepteras under förutsättning att de byggdes på ett från vårdsynpunkt ändamålsenligt sätt. Kommitténs beräkningsmetoder och slutsatser blev på sina håll föremål för en hård remisskritik. På hösten 1959 utfärdade Kungl. Maj:t nya direktiv för fångvårdens byggnadskommitté i fråga om Kumlaanstaltens fortsatta planering. I direktiven uttalades, att anstalten, som var avsedd att byggas i ett plan, borde utformas för tvåplansbebyggelse. Bebyggelsen inom anstaltsområdet borde också koncentreras. För att ytterligare nedbringa kostnaderna borde anstalten dimensioneras för ett större platsantal, omkring 450. anledde inte något uttalande från riksdagens sida. Anstalten i Kumla byggdes i två etapper. Den första etappen omfattade administrationsbyggnad, allmänna förläggningsbyggnader för 240 intagna och verkstadsbyggnader. Den var färdig tidigt på våren 1965. Den andra etappen med bl.a. specialavdelningar för 195 intagna var iordningställd till årsskiftet 1966—1967. Anstalten har kostat ca 37 miljoner kronor. Specialavdelningar med 195 platser och administrationsbyggnad håller f.n. på att föras upp för en anstalt i Österåker. Ställning har ännu inte tagits till anstaltens fortsatta utbyggnad. Fångvårdsanstalten Hall, som är centralanstalt för interneringsräjongen, har byggts ut i olika etapper. Den kommer att ha 353 platser, när sista utbyggnadsetappen slutförts inom kort. Dessa byggnader beräknas vara färdiga omkring årsskiftet 1968—1969. Projekteringsuppdrag har lämnats för en centralanstalt för norra räjongen och för en utbyggnad av fångvårdsanstalten Skogome. Det är tänkt att Skogomeanstalten skall ersätta anstalten Härlanda som centralanstalt. Byggnadskommittén har vidare lagt fram programförslag för en ny centralanstalt i Uppsala för ungdomsräjongen. Denna anstalt är planerad för 220 platser. Förslaget övervägs f. n. inom berörda departement. En ny centralanstalt för södra räjongen programmeras av kommittén. Problematiken kring fångvårdsanstalternas lämpliga storlek är komplicerad. Många olika faktorer påverkar bedömningen. Liksom i de flesta liknande sammanhang blir det också här ytterst en fråga om avvägning mellan vårdmässiga och ekonomiska intressen. Problemen skulle förenklas, om skillnaden i rehabiliteringseffekt mellan vården på fångvårdsanstalter av olika typ och storlek kunde fastställas med någon grad av exakthet. Värdet av den na effekt kunde då byggas in i den ekonomiska kalkylen. Nu existerar inga metoder för sådana mätningar. Man känner till att en större anstalt blir billigare i både anläggning och drift än en mindre. Men man vet inte med någon säkerhet hur variationer i anstaltsstorleken, vid lika förutsättningar i övrigt, påverkar vårdresultatet. När det gällde att nedbringa de dryga kostnaderna för en centralanstalt i Kumla stod två vägar öppna. Antingen kunde man ge avkall på den standard som man avsett för anstalten; säkerhetskraven kunde ställas lägre och de terapeutiska resurser, som man hade velat tillföra anstalten, kunde begränsas. Eller också kunde man bestämma sig för att arbeta med en större anstaltsenhet än den som ursprungligen planerats. Övervägande skäl ansågs tala för det senare alternativet. Detta blev också statsmakternas beslut. I den kritik som har riktats mot Kumlaanstalten har gjorts gällande att anstalter av denna storlek vårdmässigt fungerar sämre än anstalter med ett mindre platsantal. Det har särskilt framhållits att fördelarna med en mindre anstalt ligger i den nära personliga kontakt som kan etableras mellan anstaltsledningen och de intagna samt i begränsningen av riskerna för ogynnsam påverkan mellan de intagna inbördes. För att dessa önskemål skall kunna helt förverkligas måste anstalterna vara mycket små. Fördelarna går till en icke ringa del förlorade redan vid ett platsantal som överstiger 50—70. En centralanstalt skall vara utrustad med ett flertal specialavdelningar som medger en differentierad behandling av klientelet. Den kan därför inte dimensioneras för ett alltför lågt antal platser. Från de synpunkter som här har anförts blir det då av mindre betydelse om anstalten byggs för 200 eller 400 intagna. Men för kostnadernas storlek blir ställningstagandet väsentligt. har man sökt vinna den mindre anstaltens fördelar inom ramen för den större. Den skall betraktas inte som en anstalt utan som två, en anstalt med 240 platser för normalklientel och en annan anstalt med 195 platser för intagna som kräver specialvård. Dessa anstalter är helt skilda från varandra. De intagna på den ena anstalten kommer inte i någon som helst beröring med de intagna på den andra. Men anstalterna har gemensam ledning och en serviceapparat som kan utnyttjas för dem båda. Inom var och en av dessa två anstalter eller anstaltsavdelningar är de intagna uppdelade på bostadsgrupper med vardera 20 rum. När de intagna inte arbetar i verkstäder, är de sammanhållna inom gruppen. Risken för icke önskvärda kontakter mellan de intagna inbördes är sålunda begränsad. Det finns exempel från andra anstalter på hur hänsynslösa och aktiva ledare bland de intagna terroriserar sina kamrater och därmed försvårar vårdarbetet. Avsikten med de avskilda bostadsgrupperna är att hindra uppkomsten av bl.a. sådana olämpliga bindningar mellan de intagna. Samtidigt öppnas möjlighet för personalen att i den mindre gruppen komma till tals med och positivt påverka de intagna. Kumlaanstalten har i utbyggt skick inte varit i bruk under längre tid än tre kvarts år. Det har beklagligtvis inte ännu varit möjligt att knyta psykiatrer och kvalificerad psykologpersonal till anstalten. Övergångssvårigheter uppstår lätt, när en ny anstalt skall börja användas och när många intagna på en gång skall föras över från andra anstalter. Omdömena om hur anstalten vårdmässigt fungerar bör därför anstå till dess den har fått verka i enlighet med sina förutsättningar under någon tid. Anstalten i Kumla har dimensionerats och utformats efter ställningstaganden av Kungl. Maj:t och riksdagen. Dessa ställningstaganden har, som här har framgått, varit grundade på resultaten av ett omsorgsfullt utredningsarbete, där de stora riksdagspartierna har varit företrädda. Övriga nya centralanstalter bör förberedas på samma sätt. Den omfattande planering som pågår har karaktären av ett utvecklingsarbete. Självfallet kommer man att i detta arbete tillgodogöra sig både positiva och negativa erfarenheter från de nya anstalter som redan tagits i bruk. Nya rön inom de forskningsområden som berör kriminalvården måste givetvis också uppmärksammas. Det kan därför övervägas att komplettera den psykiatriska sakkunskap som är företrädd inom kommittén med expertis även från andra grenar av beteendevetenskaperna. Sammanfattningsvis vill jag besvara interpellationen genom att säga att frågan om centralanstalternas storlek och utformning liksom hittills får utredas och i första hand bedömas av fångvårdens byggnadskommitté. Ambitionen bör — liksom tidigare — vara att söka sig fram mot nya och ständigt bättre lösningar.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Under de senaste åren har intresset för kriminalvården glädjande nog vuxit mycket snabbt i Sverige. Vi har fått en intensiv offentlig debatt om kriminalpolitikens mål och medel. Kritiken har varit stark, och den har kommit att koncentreras på en konkret fråga med stor sprängverkan: Kumlafängelset. Det är inte särskilt förvånande att det har blivit så. Vid flera tidigare tillfällen under efterkrigstiden har tanken på stora anstalter — det må ha varit ungdomsvårdsanstalter eller interneringsanstalter eller vanliga fångvårdsanstalter — gång på gång skjutits sönder av experter och remissinstanser. Det var fallet i den heta debatten kring Roxtuna i början av 1950-talet. Principen bakom den anstalten var att re socialisera ungdomsbrottslingar genom vård på en liten anstalt där de intagna samverkade i mycket små grupper. Försöken att den gången strypa Roxtuna för att anstalten var för dyr — större anstalter blev billigare per intagen — avvisades. Samma sak skedde med säkerhetsanstaltsutredningen som föreslog att anstalten Hall skulle byggas ut till en storanstalt med 470 intagna. Kritiken blev hård från nästan alla remissinstanser och regeringen bantade ner utredningens förslag högst avsevärt. Men sex år senare lyckades det för anhängarna av stora anstalter. Den utredning om fångvårdsanstalters optimala storlek som lades fram 1959 — inte 1957, som herr Kling säger — föreslog att kommande centralanstalter skulle få en storlek på mellan 400 och 500 intagna. Också den gången blev remisskritiken frän. Praktiskt taget alla experter på vårdsidan sade att effektiv vård på så stora enheter blev starkt försvårad eller helt omöjlig och avstyrkte förslaget. Av någon anledning tog man den gången inte hänsyn till vårdexperterna och remissinstanserna. Man gjorde i stället upp ett program för ett antal mycket stora centralanstalter. Kumla blev den första. Den blev klar för ett år sedan, och sedan dess har debatten rasat, inte bara om Kumla men kring frågan om det är vettigt att bygga ytterligare flera stora fångvårdsanstalter. För en person som inte är expert på kriminalvård är det självfallet svårt att ha en mycket bestämd mening om hur stark i sak kritiken mot stora fångvårdsanstalter har varit och är. Man får lyssna till olika bedömningar, och man får ta intryck av de meningar som framförs av experterna på kriminalvård. Justitieministern säger visserligen, att man inte »med någon säkerhet» kan säga hur variationer i anstaltsstorleken påverkar vårdresultatet. Det är riktigt så långt att det inte finns några bindande vetenskapliga resultat. Men det intres santa är ju att en överväldigande majoritet av experterna på kriminalvård i landet är skeptiska eller helt negativa till anstalter av Kumlatyp. Man kan räkna upp långa rader av t.ex. psykologer som det här året har engagerat sig i opinionsbildningen mot stora fångvårdsanstalter. Däremot får man söka länge innan man finner beteendevetare som stödjer den officiella linjen. Bristen på exakta vetenskapliga resultat får inte leda oss till felslutet att över huvud taget inte ta ställning i frågan om hur vårdsynpunkterna påverkas av anstaltens storlek. Jag tycker att herr Kling — nästan med en gest av självuppgivelse — går förbi vårdproblemet på tok för snabbt och redovisar argumenten alldeles för knapphändigt. Jag har för min del nått den slutsatsen att det vore oriktigt att fortsätta att bygga ut flera stora centralanstalter på grundval av 1959 års promemoria. I stället bör regeringen så snabbt som möjligt tillsätta en utredning som från främst rehabiliteringssynpunkt analyserar fördelar och nackdelar med stora respektive små fångvårdsanstalter. Den kritik mot fängelser av Kumlatyp som fått mig och många andra att kräva en sådan utredning kan man sammanfatta i sex punkter. Utan att hela vägen behöva instämma i den kritiken så vill jag referera den. 1. I den utredning som satte i gång planeringen av mycket stora fångvårdsanstalter ingick ingen beteendevetenskaplig expertis — ingen psykolog, kriminolog eller sociolog. Där fanns en passiv psykiater, och utredningen var mycket snävt inriktad på ytterst kortsiktiga och senare delvis sönderkritiserade ekonomiska beräkningar av anläggningskostnader och driftkostnader för anstalter av olika storlekar. Det finns eti orimligt kortfattat kapitel på två sidor om vårdsynpunkterna, men de resonemangen ger knappast någon som helst vägledning för en debatt om hur vårdmöjligheterna påverkas av anstaltens storlek. Det är inte ansvarsfullt att bygga ut de svenska centralanstalterna på grundval av en så ensidig promemoria. 2. En stor anstalt leder med nödvändighet till en dålig kontakt mellan anstaltschefen och den enskilde intagne. Det är inte möjligt för chefen att hålla personlig kontakt med 400—500 intagna. Alla experter är överens om att kontakten mellan anstaltschefen och de intagna är utomordentligt viktig. Styresmannen har ett antal viktiga befogenheter, som i hög grad påverkar situationen för den intagne: han medger permission och besök, han beslutar om isoleringsstraff och förflyttning till öppen anstalt, han kan bestämma om arbetsvillkor och studiemöjligheter, och han har i praktiken ett mycket stort inflytande över den villkorliga frigivningen. Det är mycket svårt att utnyttja dessa befogenheter på ett vettigt sätt, om man inte någorlunda väl känner den intagne. Den som bestämmer över andra människors öden bör också känna dem som han bestämmer över. Dessutom är kontakten mellan anstaltschefen och personalen av stor betydelse. Styresmannen bör påverka det som man brukar kalla »det terapeutiska klimatet» på en anstalt, och han gör det ofta först och främst via den övriga personalen. Men det säger sig självt att det är nästan omöjligt att hinna med det på en anstalt av Kumlatyp med 200 —300 anställda och 400—500 intagna. 3. Kumlafängelset bygger delvis på teorin om »den lilla gruppen». Inom fängelset indelas de intagna i små grupper för att få en god vårdmiljö. Man kan resonera mycket länge om hur stor »en liten grupp» kan vara — men att den inte får rymma så många som 20 man är nästan alla överens om. Den lilla gruppens princip brukar man anföra när en grupp inte överstiger 10 personer. Kumlafängelset är uppdelat på avdelningar om 20 man och fyra sådana avdelningar i varje hus. Därigenom har man förfuskat tanken på den lilla gruppen. Samtidigt tillhör den intagne under större delen av dagen en helt annan grupp, nämligen sitt eget arbetslag i fängelsefabriken. Eftersom varje vardag i hög grad domineras av arbetstiden, medan den fria tiden på kvällen är väldigt kort — kanske bara någon timme — så blir det ännu svårare att hävda att 20-mannaavdelningarna är ett uttryck för teorin om den lilla gruppen som skulle möjliggöra en effektiv vård och resocialisering. 4. En annan tanke med Kumlafängelset var att en hög yttre mur, mycket svår att forcera, skulle möjliggöra en ökad frihet inom anstalten. Men så har det inte gått. I stället är Kumlaanstalten fylld av murar av olika slag också innanför yttermuren. Om en intagen skall gå från arbetsplatsen till psykologen och tillbaka, så fordras inte mindre än sju telefonsamtal från vaktpersonalen och andra befattningshavare för att man hela tiden skall veta var i byggnaden den intagne befinner sig. Det här är naturligtvis delvis en följd av tanken på den lilla gruppen. Det gäller att förhindra kontakter som inte är önskvärda. Men resultatet blir också att miljön upplevs som mera tryckande och steril än på en mindre anstalt. Och det försvårar ytterligare anpassningen till kommande vanligt samhällsliv. 3. En nackdel med stora anstalter är byråkratiseringen. Papper vandrar lång tid mellan olika befattningshavare. De direkta kontakterna minskar, medan de indirekta kontakterna, via andra människor, ökar i antal. Det tar längre tid innan ärenden blir avgjorda. Byråkratiseringen är ofrånkomlig på en anstalt med några hundra anställda och 400— 5300 intagna. Det ökar ytterligare den opersonliga atmosfären som motverkar vårdmöjligheterna. 6. Med fyra—fem centralfängelser av Kumlastorlek låser man delvis fast den svenska kriminalpolitiken för många årtionden framåt. Ett storfängelse av det här slaget kostar i investeringar mellan 40 och 50 miljoner kronor. Fyra—fem stycken kommer alltså att kräva så stora belopp att man sedan inte har råd att låta bli att utnyttja dem. Om man nämligen några år efter utbyggnaden finner att kritiken varit berättigad, att det är fel att en majoritet av de intagna på slutna anstalter sitter på storanstalter av det här slaget, kan man inte återigen komma till riksdagen och begära ett antal nya hundratal miljoner kronor för en annan typ av anstaltsbyggande. Ett system som i stället bygger mera på småanstalter med kanske 50—060 intagna vardera skulle ge den fördelen att anstaltssystemet blev mera flexibelt, att man inte på samma sätt som nu riskerar att statsmakterna fångas i sina egna investeringar. Ja, ungefär så skulle jag vilja sammanfatta den kritik mot storfängelserna som har förts fram i den allmänna debatten. Jag upprepar att man inte i och för sig behöver instämma i alla dessa synpunkter för att finna dem intressanta och vägande, Det räcker att man anser att de har så mycket fog för sig, att de bör undersökas ordentligt. Det är tillräckligt för att instämma i kravet att regeringen genast bör tillsätta en utredning, som också från vårdsynpunkt utreder om det är rimligt att fullfölja programmet med ett antal storfängelser av Kumlastorlek. Det kravet ställdes av folkpartiets landsmöte i juni i år. Det är, tycker jag, ledsamt att justitieministern inte tycks vilja tillsätta en sådan utredning. I stället meddelar han nu att »det kan övervägas» att föra in expertis från beteendevetenskaperna i fångvårdens byggnadskommitté. Det är bra i och för sig. Det är ju märkligt att den här viktiga kommittén, som har haft det kanske avgörande inflytandet på anstaltsbyggandet det senaste årtiondet, inte redan rymmer sådana experter. Men det är utmärkt att herr Kling nu vill reparera den försummelsen. Men det är inte tillräckligt. Vad det nu gäller är ju att så snabbt som möjligt från vårdsynpunkt få en genomgripande granskning av planerna på kommande storanstalter, innan man bygger vidare, Herr Kling säger inte mycket om den saken. Kanske menar han att den granskningen kan utföras av fångvårdens byggnadskommitté. Det tror jag i så fall är mindre lämpligt. De flesta, som i dag är medlemmar av den kommittén, ingick ju i samma kommitté när den gjorde sin anmärkningsvärt ensidiga utredning om fångvårdsanstalters optimala storlek. De personerna kan troligen inte obundet och prestigefritt sitta och granska sina egna förslag och sina tidigare förord för anstalter av Kumlatyp. Ute i föreningslivet brukar man inte låta kassören och revisorn vara en och samma person. Vill man ha en fri prövning av tidigare förslag om anstaltsbyggande, skall man inte låta fångvårdens byggnadskommitté granska sig själv. Enda sättet är då att tillsätta en särskild utredning med direktiv att framför allt från rehabiliteringssynpunkt analysera framtida anstalters konstruktion. Varför säger herr Kling nej till en sådan utredning? Jag tycker inte heller att jag fått ett tillfredsställande svar på min andra fråga i interpellationen. Jag undrade om justitieministern skulle låta föreslå byggandet av ytterligare anstalter av Kumla-storlek, innan man utredde vårdaspekten på sådana anstalter. Herr Kling svarar knappast på den frågan. Han ger bara en summarisk beskrivning av arbetsläget för de övriga storanstalterna, Låt mig därför precisera mina frågor. Herr Kling säger att han ännu inte tagit ställning till den fortsatta utbyggnaden av Österåker, som har avsetts att bli lika stort som Kumla. När tänker justitieministern ta ställning till den saken? Kommer man att dessförinnan hinna utreda vårdsynpunkter på jätteanstalter av det slaget? Vad är herr Klings planer beträffande de övriga storanstalterna? Det finns projekte ringsuppdrag «=beträffande Skogome och projekteringsuppdrag för en centralanstalt för norra räjongen, som också skulle bli mycket stor. Fångvårdens byggnadskommitté programmerar tydligen en jätteanstalt för södra räjongen. Kommer man — jag upprepar frågan — att hinna utreda vårdaspekterna på olika anstaltstorlekar, innan de här planerna fullföljs? Herr talman! Många av dessa saker kan verka tekniska och komplicerade. Det är de naturligtvis också. Men man får aldrig glömma att vad vi diskuterar är livsvillkor för några tusen olycksdrabbade människor, som begått brott, och hur de skall kunna återanpassas till ett normalt samhällsliv. Vad som gjort mig betänksam när jag läst ett antal handlingar från det senaste årtiondets anstaltsplanering är hur ofta vårdsynpunkterna skjuts i bakgrunden och hur ointresserad man har varit att utförligt söka analysera hur resocialiseringen kan påverkas av skilda anstaltstyper. Herr Kling kan vara förvissad om att den opinion, som vuxit fram kring fängelser av Kumlatyp, försöker bygga på en inlevelse och en insikt i de intagnas och de anställdas liv och arbete i sådana stora anstalter. Den inlevelsen och det intresset för vården och människorna saknar man inte sällan i myndigheternas utredningar och planer för framtiden.
Herr talman! Herr Almark påstod i sitt senaste anförande, att de flesta av fångvårdens byggnadskommittés ledamöter ingick i kommittén när den avgav sitt betänkande — 1957 eller 1959, vilket år det nu var. Jag kan meddela att samtliga parlamentariker i kommittén, med undantag för en, är helt nya. Herr Ahlmark underkänner helt den expertis som redan finns inom denna kommitté. Det förhåller sig i själva verket på det sättet, att vårdfrågorna alltid har stått i centrum för planeringsarbe tet inom kommittén. Personer med mångårig erfarenhet av anstaltsförhållandena har deltagit i det arbetet, och en ansedd psykiater och överläkare har ända från början varit ledamot av kommittén. Jag anser därför att kommitténs sammansättning har garanterat, att behandlingsaspekterna i utredningsarbetet har blivit väl tillvaratagna, och jag har ingen anledning att frångå den uppfattningen. Men jag är, som jag framhöll i mitt svar, inte främmande för tanken att i kommittén bereda utrymme för experter även från andra vetenskaper, som sysslar med mänskliga beteenden och människobehandling. Jag tänker då särskilt på psykologer och sociologer med kriminologisk intresseinriktning. Vad särskilt gäller Kumlaanstalten så förbiser herr Ahlmark och de av honom åberopade experterna, att Kumlaanstalten inte är en anstalt utan två helt skilda anstalter med gemensam administration. Hur långt skall avståndet vara mellan två anstalter för att de skall betraktas som två mindre anstalter och inte en enda stor? Här är två helt skilda anstalter. I mitten ligger administrationsoch ekonomiavdelningen. Till vänster därom ligger specialavdelningen. Till höger därom ligger den allmänna anstalten. Skall det vara 50 meter mellan dessa två anstalter, eller skall det vara 500 meter eller 5 kilometer eller 5 mil för att de skall betraktas som två anstalter? Man förbiser helt detta. Jag vill också tillägga, att internatiosernellt sett betraktas anstalter på upp till 500 platser såsom små. Jag har i min hand de engelska fångvårdsmyndigheternas årsredogörelse för 1966, där man redovisar ett under 1966 nyöppnat fängelse med plats för 408 män. Man redovisar ett som skall öppnas 1967 med plats för 480 män. Man redovisar två som är under byggnad, det ena för 300, det andra för 492 interner. Man redovisar fem fängelser som är under projektering, och de är på respektive 504, 450, 500, 300 och 450 platser. England är minsann ett land, där man har ägnat ett mycket stort intresse åt dessa frågor. Jag tycker därför inte att man kan beteckna den kritik som har framförts annat än som överdriven. Beträffande frågan när den fortsatta utbyggnaden av Österåker kan komma till stånd, är jag för dagen inte beredd att ange när de ekonomiska resurserna ställs till mitt förfogande, som gör det möjligt att fortsätta utbyggnaden. Skogome-anstalten och anstalten för den norra räjongen kommer med all säkerhet att bli betydligt mindre än Kumla.

Herr talman! Det var ju glädjande med den allra sista uppgiften, att Skogome tydligen inte kommer att byggas ut så mycket som avsetts i planerna — mellan 400 och 500 intagna — utan att den kommer att bli mindre. Däremot blev jag ledsen över att herr Kling sade, att det var »de ekonomiska resurserna» som avgör om Österåker skall byggas ut till en anstalt av Kumlastorlek. Det gör att jag måste vidhålla min kritik. Jag tycker att man, innan man bygger ut Österåker utöver de platser som redan håller på att byggas fram, måste ha en utredning av vårdaspekterna på stora och små anstalter. Jag upprepar den frågan till herr Kling: Vad är det som hindrar herr Kling att tillsätta en utredning som går igenom vårdoch rehabiliteringsaspekterna på stora och små anstalter? Jag tycker nog att herr Kling gjorde sig skyldig till en del uttalanden, som gav en missvisande bild av sakläget. Jag påstod att en majoritet av ledamöterna 1 fångvårdens byggnadskommitté också tillhörde kommittén när den för några år sedan lade fram förslagen om stora fängelser. De har alltså drivit fram den nuvarande utvecklingen. På det svarar herr Kling, om jag hörde rätt, att parlamentarikerna är nya. Men ordföranden, socialdemokratisk riksdagsman, «satt också med på 1950-talet. Om jag inte är fel underrättad är det tolv ledamöter i fångvårdens byggnadskommitté. Av dem har åtta ledamöter suttit med och tagit ansvar för vad som inträffat. Det är fyra som är nya, däribland tre riksdagsmän från oppositionspartierna. Jag vidhåller därför min kritik. Man kan inte rimligen låta fångvårdens byggnadskommitté granska sig själv. Det är bättre att ha en särskild utredning. Vidare säger herr Kling, att vårdaspekten har stått i centrum för fångvårdens byggnadskommitté under dess arbete. Det tycker jag är mycket svårt att få bekräftat, när man läser igenom vad fångvårdens byggnadskommitté har producerat. Om man lägger fram en utredning 1959, där man talar om fångvårdsanstalters optimala storlek och bara har två ytterligt kortfattade och i stort sett alldeles innehållslösa sidor om vårdaspekterna, då har man inte beaktat vårdaspekten tillräckligt. Det är ju också därför som herr Kling nu ämnar komplettera fångvårdens byggnadskommitté. Dessutom skulle jag kunna stå här och läsa upp, under låt mig säga 30 minuter, remisskritik och uttalanden från vårdexperter inom kriminalvården, psykologer och experter av annat slag, som alla är starkt kritiska mot denna utredning och mot att man byggt ut så här stora anstalter på grundval av den. Herr Kling säger att det är två skilda anstalter på Kumla. Men en punkt som jag diskuterade ganska utförligt i mitt inlägg var att kontakten mellan anstaltschefen och enskilda intagna är utomordentligt viktig. Och det är ju samma anstaltschef för dessa två fängelser! Jag tycker inte att det är särskilt intressant om man delar upp ett jättelikt fängelse i en, två, tre eller fyra avdelningar och kallar dem olika fängelser. Det väsentliga är att fängelsechefen inte har möjlighet att nå personlig kontakt vare sig med de intagna eller med personalen, om han är satt att leda arbetet för 200— 300 anställda och 400—500 intagna. Från internationell synpunkt är Kumlaanstalten inte särskilt stor, säger herr Kling. Detta är riktigt — man har väldigt stora fängelser i många länder, inte bara i England utan också i USA, Sovjetunionen och på många andra håll. Men den saken får väl parlamentariker och experter i de länderna försöka klara ut. Vad vi här diskuterar är de svenska fängelserna. Och i vårt land är det extremt att gå upp till en anstaltsstorlek på mellan 400 och 500 intagna. När propositionen om bl.a. Kumla lades fram 1957 sade ju fångvårdsstyrelsen, att man här i landet i modern tid icke godtagit fångvårdsanstalter med så högt platsantal som 300. Fångvårdsstyrelsen riktade en utomordentligt hård kritik mot det förslag, som sedan byggdes ut till att omfatta över 400 intagna. Skall vi jämföra med någonting bör vi rimligen hålla oss till Sverige. Då finner vi att utvecklingen i vårt land för närvarande tycks gå mot större anstalter och inte, som kanske och troligen vore rimligt, mot mindre anstalter. Det är alldeles klart att en ny utredning inte kan bortse från kostnadssynpunkterna, och herr Kling var inne på den saken i sitt svar. Det är väl sannolikt att ett antal småanstalter blir något dyrare i driftoch investeringskostnad per intagen än en stor anstalt. Nu är det troligt att 1959 års utredning överdrev de synpunkterna. Kritiken blev ju också i detta stycke ytterst hård. Chefen för ungdomsanstalten i Hällby sade, att de ekonomiska prognoserna för 450-mannaanstalten var »beräknade i underkant» och att därför slutsatsen blev missvisande. Samma sak sade Föreningen tjänstemän inom kriminalvården. Styresmannen för Långholmen skrev i sitt remissvar, att de små slutna anstalterna hade utrustats på ett onödigt dyrbart sätt, vilket kommit småanstalten att »framstå som oförmånligt dyr i förhållande till storanstalten». Men frågan om kostnaderna måste också ställas på rätt sätt, och jag tycker inte att herr Kling gör det. Vilka kostnader skall man räkna med? är det rimligt att bara investeringar och driftutgifter fogas in i en ekonomisk analys? Bör man inte bedöma kostnaderna mera långsiktigt? För vad som kostar pengar i svensk kriminalvård i dag är i stor utsträckning omhändertagandet av återfallsförbrytare. Antag att man — som en rad experter anser — skulle kunna öka chansen till rehabilitering, återanpassning i samhället, genom vård på en mindre anstalt i stället för på en större! Det betyder ju att man sparar stora summor både statsfinansiellt och samhällsekonomiskt. Kostnaden för en återfallsförbrytare är inte bara anstaltsutgiften. Det är kanske också socialutgifter för familjen, det är stora utgifter för polisutredningen och rättegången. Där är de ekonomiska förluster som själva brottet innebär vid t.ex. stölder. Troligen får man också räkna med en samhällsekonomisk förlust genom att vederbörande inte längre är i produktivt arbete. Sedan tillkommer eftervårdskostnaderna, Helt vid sidan av de mänskliga aspekterna, som jag personligen anser vara viktigare, betyder alltså varje återanpassad tidigare intagen en besparing för samhället under år och kanske årtionden framåt. Det sade också fångvårdsstyrelsen 1959, när man resonerade just om kostnaderna. »Skulle det förhålla sig så att den lilla anstaltsenheten på upp till 50 å 100 platser är överlägsen den större anstaltsenheten ur resocialiseringssynpunkt, bör den lilla anstaltsenheten användas i största möjliga utsträckning.» Det ledsamma är att man i dag inte kan bevisa att återfallsprocenten skulle minska så och så mycket med olika typer av anstaltsvård. Men bristen” på exakta prognoser och bindande vetenskapliga resultat får inte leda oss till felslutet att vi bortser från kostnaderna på lång sikt, även på den punkten var 1959 års utredning ensidig och missvisande, Också av det skälet är en ny utredning utomordentligt önskvärd.

Herr talman! Orsaken till att jag blandar mig i den här debatten är närmast, att jag skulle vilja passa på tillfället att framställa ett par frågor till justitieministern. Först vill jag deklarera, att jag ännu inte lyckats bilda mig en alldeles bestämd personlig mening om Kumlaanstalten och dess storlek. Jag har visserligen under de senaste 20 åren besökt och studerat åtskilliga fångvårdsanstalter, större och mindre, men tyvärr ännu inte haft tillfälle att se Kumlaanstalten. Inte heller tror jag att det räcker att gå igenom den anstalten för att komma till någon uppfattning om hur problemet skall lösas. Det är mycket som talar för herr Ahlmarks uppfattning — som jag förmodar att justitieministern också i stort sett instämmer i — att man helst skulle ha önskat något mindre anstalter än den i Kumla. Det var ju ändå under förarbetet till den anstalten ett önskemål, att man inte skulle göra den fullt så stor, fastän de ekonomiska aspekterna kom in. Däremot är det högst ovisst hur pass mycket en minskning av anstaltens storlek betyder för behandlingsresultatet. Man kan säga som herr Ahlmark, att en minskning alltid är ett plus, och därför bör vi satsa på mindre anstalter. Mycket goda skäl finns säkert för den uppfattningen. Men jag tror att problemet är betydligt större. Justitieministern säger att det i själva verket är två anstalter i Kumla — i mitten har man lokaler för administration och ekonomi och på vardera sidan byggnader för de två anstalterna. Då vill jag fråga justitieministern, om under det dagliga arbetet i verkstäderna de intagna från dessa två skilda anstalter blandas med varandra. Jag menar nämligen att problemet inte bara gäller hur många intagna man har på en anstalt utan också riskerna för att olika grupper intagna påverkar varandra i olämplig riktning under anstaltsvistelsen; detta senare är lika viktigt. Om man tillsätter en utredning — som herr Ahlmark föreslår och som jag i och för sig tror skulle vara nyttig — återstår frågan om det löser hela problemet. Förmodligen skulle utredningen säga, att vissa skäl talar för att något mindre anstalter vore av ett visst värde ur behandlingssynpunkt — men vet vi egentligen mycket mer än vad som kan sägas på detta obestämda sätt? Den stora olägenheten är väl att vi vet så förtvivlat litet om vad som betyder någonting i fråga om anordningarna för resocialiseringen under och efter anstaltsvistelsen. Då kommer min andra fråga till justitieministern, I våras avslogs ju motioner från folkpartihåll om ett särskilt institut för behandlingsforskning. Däremot föreslog justitieministern vissa åtgärder för att stödja behandlingsforskning — i och för sig goda, fastän jag kanske tycker att de inte var tillräckliga. Min fråga blir då: Har justitieministern tagit något initiativ för att denna behandlingsforskning skall kunna inriktas även på den speciella aspekten om betydelsen av anstalternas storlek och närmare utformning för resocialiseringsmöjligheten? Jag föreställer mig nämligen att den av herr Ahlmark föreslagna utredningen — ett förslag som jag alltså stöder — skulle komma till det resultatet att man inte kan svara något mera bestämt på frågan om anstalternas utformning utan att bedriva en hel del ganska tidsödande forskning. Vi har visserligen vissa resultat från behandlingsforskningen beträffande ungdomsvårdsskolorna, men just beträffande det äldre klientelet är väl de framlagda resultaten ännu rätt begränsade. Herr talman! Det är dessa två frågor som jag är angelägen att få svar på. Min första fråga är alltså: Blandas de intagna från de två anstalterna under det dagliga arbetet? Och den andra: Har man tagit några initiativ från justi tieministerns sida för att inrikta den behandlingsforskning, som ju ändock förekommer, speciellt på frågan om anstalternas utformning ur resocialiseringssynpunkt?
Herr talman! Jag tror att jag uttrycker de få närvarandes tacksamhet till herr Ahlmark över att han beslöt sig för att inte läsa upp alla remissyttranden över detta kommittéförslag. Herr Ahlmark frågade mig vad det är som hindrar att jag tillsätter en ny kommitté. Jo, helt enkelt den omständigheten att vi har en kommitté där våra främsta experter redan sitter och som kan kompletteras på de punkter som jag tidigare nämnde. Det är helt överflödigt att sätta upp en helt ny kommitté som skall börja arbetet från början. När herr Ahlmark talar om betydelsen av de intagnas kontakter med anstaltschefen, måste jag fråga mig: Hur liten skall anstalten egentligen vara för att några ordentliga kontakter skall kunna förekomma? Jag föreställer mig att vi då kommer ner i en anstaltsstorlek som motsvarar ungefär våra öppna anstalter. Därmed är jag inne på en annan fråga som jag tycker att herr Ahlmark också borde beakta. När herr Ahlmark talar om resocialiseringssynpunkten, så förbiser han att de intagna regelmässigt förs över till små öppna anstalter kanske redan efter ganska kort tid. Jag hade härom dagen ett nådeärende, där vederbörande hade avtjänat ungefär tre månader av ett straff på ett år och fyra månader, då han överfördes till en öppen anstalt. Beträffande herr Ernulfs första fråga om de intagna från de som jag kallar två skilda anstalterna blandas under det dagliga arbetet, så är svaret ett klart nej. Jag sade att det är helt skilda anstalter, och det innebär att någon sammanblandning över huvud taget icke förekommer. Beträffande behandlingsforskningen så är det ett område som ligger utanför min domvärjo. Jag vågar därför inte uttala mig om det redan nu har skett någon inriktning av den på detta aktuella problem.

Herr talman! Jag förstår att justitieministern är glad över att jag inte läste upp innehållet i de här remissvaren, ty praktiskt taget samtliga innebär ju en svidande kritik mot utbyggnaden av stora fångvårdsanstalter. Det kan vi alltså gemensamt konstatera utan att jag behöver läsa upp remisssvaren. Herr Kling frågade mig hur små anstalterna skall vara för att man skall få en god kontakt mellan styresmannen och de enskilda intagna. Troligen kommer man väl ner — det säger många experter — till en anstaltsstorlek på 50—560 personer. Detta är naturligtvis en sak som den utredning, som vi tydligen inte får, skulle ha utrett. Jag tror att det kanske är rimligt att de slutna sidoanstalterna i de olika räjongerna blir av en sådan storleksordning. Men det är naturligtvis svårt att binda sig innan man sett vad en utredning, som bygger på att undersöka rehabiliteringsfaktorerna, säger. Det är ju tyvärr den utredningen som vi inte kommer att få. Herr Kling säger att många interner ganska snabbt förs över till mindre sidoanstalter inom räjongen. Ja, det är riktigt. Men de planer som vi hittills har arbetat efter — och det har väl gjorts någon justering av dem under den här debatten — skulle leda till att en majoritet av de intagna på slutna fångvårdsanstalter skulle sitta på de fyra—fem planerade jätteanstalterna. Låt mig säga att det i dag finns cirka 3 5300 intagna på slutna fångvårdsanstalter, och att vi skulle få fyra å fem jätteanstalter! Det skulle alltså bli en majoritet av de intagna som skulle sitta på sådana stora anstalter. Jag är ledsen att herr Kling inte riktigt fattat innebörden i kritiken av hans förslag att komplettera fångvårdens byggnadskommitté och endast på det sättet få en utredning. Vi har en kommitté, säger herr Kling. Men fortfarande är det så att en stor majoritet i denna kommitté var densamma som lade fram de tidigare förslagen. De kan förväntas vara prestigemässigt och i övrigt bundna till dessa förslag. Man skall inte låta samma människor granska sina tidigare åsikter. Då är det bättre, från allmän synpunkt, att låta nya personer göra den granskningen. Men det vill herr Kling inte gå med på.
Herr talman! Jag kanske uttryckte mig litet oklart när jag framförde mitt tack. Det avsåg inte att slippa höra innehållet, utan det hade mera avseende på tidpunkten.